Herr talman! Vi har i dag här i riksdagen för tredje gången en stor debatt om den nya grundlagen. Den första debatten fördes förra våren och varade i två dagar, den andra ägde rum för en månad sedan på remissdebattens sista dag. Från folkpartiets sida har vi vid alla dessa tillfällen välkomnat debatten och känt en skyldighet att stimulera den och ta del i den. Vi manade i våras till en bred och upplysande debatt kring grundlagen och dess rättighetsavsnitt. Gunnar Helén talade om en remiss till folket, och flera av oss sökte i artiklar och tal klargöra vår inställning och våra motiv. Vi möttes väl inte alltid av ett så stort engagemang, och såväl radio/TV som tidningarna ägnade saken ett rätt förstrött intresse. Det har t.o.m. hänt att samma tidningar som i våras avböjde inlägg om grundlagen på grund av deras bristande aktualitet nu klandrar politikerna för att de försummat att upplysa folket om grundlagens innehåll. Detta är sagt till dem som menar att vi svikit vår plikt att upplysa våra huvudmän — väljarna — om innehållet i den nya grundlagen. Vi har förvisso försökt, men kanske borde vi ha ansträngt oss ännu mera för att informera om grundlagen. Det finns, herr talman, en formell egendomlighet i handläggningen av det här ärendet. Konstitutionsutskottet har inte gjort någon sakgranskning av det vilande förslaget, och man har inte tagit upp de motioner som väckts med anledning av det vilande förslaget. Man säger att motionerna ändå kommer under riksdagens prövning. Något tillstyrkande eller avstyrkande gör alltså inte utskottet. Enligt vår mening borde utskottet ha kunnat ge allmänheten och kammarens ledamöter vägledning genom en sakgranskning. Vi kan på den här punkten glädja oss över att den nya grundlagen innebär en ändring. I fortsättningen blir konstitutionsutskottet tvunget att i sak behandla det vilande förslaget och för riksdagen tillkännage sin mening om tilleller avstyrkande. Denna ändring är föranledd av en motion förra våren av herr Ahlmark och mig. Herr Ahlmark är i dag förhindrad att delta i debatten på grund av ett internationellt uppdrag. Den nuvarande regeringsformen — 165 år gammal — föreskriver att ändring av grundlagen skall beslutas av riksdagen två gånger med allmänt val däremellan. Syftet med den här bestämmelsen är givetvis att folket vid valtillfället skall få ge sin mening till känna. Därför bör också alla olika meningar om grundlagsförslaget föras fram redan vid den första behandlingen i kammaren. Det är inte rätt mot väljarna om man först ger sitt stöd åt grundlagen vid den första läsningen och sedan efter valet för fram nya uppslag och eventuellt åberopar dessa som skäl för att nu gå emot det vilande förslaget. Detta är sagt till bl.a. herr Adolfsson som ju deltog i kammarens beslut i juni förra året. Vi har från folkpartiet länge krävt en ökad användning av folkomröstningar. Vi har motionerat om en ändring av kommunallagen som skulle möjliggöra anordnande av kommunala folkomröstningar. I våras föreslog vi att i den nya grundlagen skulle tas in en bestämmelse om beslutande folkomröstning om grundlagsändringar. Dessa förslag om fler möjligheter till folkomröstning har röstats ner av socialdemokrater och kommunister. När jag i debatten den 5 juni ställde frågan: ”Vad vore det för fel om det grundlagsförslag som i dag ligger på kammarens bord direkt fick prövas av folket den 16 september i år?”, svarade den socialdemokratiske utskottsordföranden herr Hilding Johansson att förslaget skulle underställas alla röstberättigade medborgare i höstens val. Vi gjorde från folkpartiets sida vad vi kunde för att få till stånd en debatt — detta sagt bl.a. till vad herr Hermansson anförde tidigare i dag. Men jag kan inte se att t.ex. konstitutionsutskottets ordförande bidrog till att valet blev en prövning av förslaget från medborgarnas sida. Vi tror att den representativa demokratin blir bättre, om människor får säga sin mening också vid andra tillfällen än i samband med valen. Vi får återkomma med dessa krav på en vidgad användning av folkomröstningar. Herr talman! Vid behandlingen i våras framfördes från folkpartiet ett stort antal förslag om förbättringar av grundlagen. Utöver förslaget om beslutande folkomröstning om grundlagsändring gällde det bl.a. reglerna för regeringsbildningen, vidgad lagrådsgranskning, offentliga utskottsutfrågningar och debattreglerna i riksdagen. Vi vände oss mot den dominans vid regeringsbildningen och inom regeringen för talmannen och statsministern som det nya förslaget medför. Vi uttalade oss dessutom för kvinnlig tronföljd. På de här punkterna vann våra synpunkter inte riksdagens stöd. Folkpartirepreséntanterna i utskottet avgav då reservationer, och självfallet kommer folkpartiet också i fortsättningen att med all kraft driva dessa krav och söka åstadkomma förbättringar av grundlagen. Vi kan emellertid inte se att dessa skulle underlättas om vi behåller 1809 års regeringsform. Tvärtom är det uppenbart att det vilande grundlagsförslaget är en mycket bättre grund för framtida ändringar än nu gällande grundlag. Det vilande förslaget innehåller t.ex. några ovillkorliga bestämmelser om rättsskyddet. Det gäller förbud mot dödsstraff, förbud mot landsförvisning, förbud mot retroaktiv lagstiftning och retroaktiv straffskärpning. Det här är för rättssäkerheten betydelsefulla punkter, som helt saknas i nu gällande grundlag. I 2 kap. i det nya förslaget anges vidare ett antal väsentliga medborgerliga rättigheter som kan inskränkas genom vanlig lag. Här finns betydande brister. Vi ställer bestämda krav och förväntningar på den utredning av rättighetsavsnittet som nu tillsatts som en följd av konstitutionsutskottets betänkande i våras. Dessa rättigheter måste i framtiden få det faktiska författningsskydd som nu gäller för tryckfriheten. Jag skall i detta sammanhang inte beröra rättighetsavsnittets innehåll ytterligare utan med hänvisning till herr Ahlmarks särskilda yttrande till konstitutionsutskottets betänkande nr 8 bara tillfoga den förhoppningen att det skall bli möjligt att bedriva arbetet i den nya utredningen under stor öppenhet. Jag hoppas också att det motstånd från vissa socialdemokrater som fanns i våras mot skydd i författningen av grundläggande rättigheter nu är borta. Herr talman! Det finns många kritiska röster mot grundlagsförslaget. En del av dessa beror på rena missförstånd. Det gäller dem som tror att riksdagens högtidliga öppnande regleras i grundlagen och att den nya grundlagen medför avskaffande av det högtidliga öppnandet. Detta är alltså fel. Somliga tror också att det nya förslaget berövar eller avhänder människor rättigheter som de har i dag. Sanningen är ju den motsatta. 1809 års regeringsform innehåller inget skydd för de medborgerliga rättigheterna, medan det vilande förslaget på vissa punkter ger ett sådant skydd. Låt mig dock få säga att jag har stor respekt för dem som menar att man i avvaktan på ett ordentligt skydd i grundlagen för de mänskliga rättigheterna bör förkasta det vilande förslaget. Jag förstår den ståndpunkten. På oss som vill godta det vilande förslaget, trots dess brister, ankommer det att peka på de väsentliga fördelar som förslaget innebär jämfört med den gamla regeringsformen. Med hänvisning till herr Ahlmarks särskilda yttrande vill jag då peka på ett antal punkter där det vilande förslaget innebär påtagliga förbättringar jämfört med den gamla grundlagen. Det gäller riksdagens ensamrätt i fråga om lagstiftningen, den fria debatträtten i riksdagen, fastställande av antalet riksdagsledamöter till ett uddatal, och det gäller sänkning av rösträttsåldern. Men självfallet är det viktigaste att vi genom att anta grundlagen får en demokratisk och parlamentarisk författning som skydd för demokratins fortbestånd. Det betyder att vår demokratiska och parlamentariska praxis nu får stöd av grundlagens ord. Herr talman! En annan del av kritiken mot grundlagen kommer från grupper som i andra sammanhang sviktat i stödet åt demokratin. Det gäller i första hand kommunisterna. I remissdebatten sökte jag visa hur kommunisterna säger en sak utåt på valmöten och här i riksdagen när det gäller de mänskliga rättigheterna och en helt annan sak på interna möten, i egna informationsblad och i egna tidningar. Jag tog i det syftet ett exempel från tidningen Norrskensflamman, där en av de kommunistiska riksdagsledamöterna är politisk redaktör. Vad denne hävdat är att de medborgerliga frioch rättigheterna inte får utnyttjas på ett sådant sätt att de skadar det socialistiska systemet. I valet mellan socialism och mänskliga rättigheter prioriterar han socialismen. Jag skall också i dag med några exempel söka bevisa kommunisternas inställning till demokratin och de mänskliga rättigheterna. Får jag börja med herr Lövenborg. I artikeln i Norrskensflamman hävdar han att de sovjetiska lagarna i motsats till vissa väststaters garanterar viktiga frioch rättigheter. Jag frågade den gången kommunisternas företrädare i debatten, herr Berndtson i Linköping, om han tyckte att de sovjetiska lagarna gav ett större skydd än vårt vilande grundlagsförslag i fråga om 3 § 2 kap., nämligen husrannsakan, telefonavlyssning och brevöppning. Men jag fick inget svar från den kommu Herr Lövenborg har också försvarat landsförvisningen av Alexander Solzjenitsyn. ”Den har stöd i de sovjetiska lagarna”, säger herr Lövenborg. Herr Lövenborg är också motståndare till den nya svenska grundlagen. I den svenska grundlagen finns ett förbud mot landsförvisning. Herr Lövenborg är en konsekvent man. Han gillar de sovjetiska lagarna som tillåter landsförvisning. Han ogillar den svenska grundlagen som förbjuder landsförvisning. Är herr Lövenborg på denna punkt representativ för kommunisternas inställning? Är det kanske i verkligheten så att det redan i det vilande förslaget finns ett så starkt skydd för de mänskliga rättigheterna att det kommunistiska partiet därför tvekar? Nästa exempel är hämtat från min hemstad Göteborg. Där finns något som kallas Göteborgs kommunistiska universitetsförening, som står vpk nära. Denna förening föreslog nyligen i studentkåren att s.k. borgerlig och fascistisk litteratur i studentkårens bibliotek skulle antingen brännas eller malas ner i papperskvarn. Är detta ett sant uttryck för kommunisternas inställning till tryckoch yttrandefriheten? Ogillar vänsterpartiet kommunisterna den nya grundlagen därför att den inte ger tillräckliga möjligheter till offentlig bokbränning? Nu kan naturligtvis vpk svara att riksdagsledamoten Alf Lövenborg och Göteborgs kommunistiska universitetsförening inte är typiska för kommunisternas inställning. Låt mig därför vända mig till ledaren för det kommunistiska partiet i Sverige, herr C.-H. Hermansson. Jag tror nämligen att herr Hermansson är en av de kommunister som oftast och tydligast har markerat kommunisternas antidemokratiska inställning. Låt mig ta ett par exempel. I en artikel i tidskriften Socialistisk Debatt nyligen hävdar herr Hermansson, att de demokratiska frioch rättigheterna har ett värde därför att de underlättar kampen för socialismen. Men de ”måste underordnas denna huvudmålsättning”. Friheten och de mänskliga rättigheterna har alltså inget egenvärde för herr Hermansson. De är redskap för att förverkliga det kommunistiska styrelseskicket. Herr Hermansson har i en artikel i Dagens Nyheter försökt att ange kommunisternas verkliga inställning genom att tala om att socialismen och demokratin är ett, och att kapitalismen och demokratin skulle vara oförenliga. Jag citerar ur DN-artikeln: ”Partier som försvarar det kapitalistiska samhället söker utan tvivel förhindra att demokratin förverkligas på alla områden av samhällslivet.” Detta påstår alltså kommunistledaren. Om jag inte alldeles har missförstått den kommunistiska terminologin betyder detta, att alla de fyra stora partierna i Sverige, enligt herr Hermanssons mening, förhindrar ett fullständigt förverkligande av demokratin. Budskapet från kommunistledaren är egentligen ganska klart: Demokrati är detsamma som den socialistiska demokratin dvs, ”proletariatets diktatur”. Då blir också den kommunistiska synen på de mänskliga rättigheterna klarare. Endast i det socialistiska samhällets kontext blir det en uppgift för en sann kommunist att kämpa för mänskliga rättigheter. I det liberala, blandekonomiska samhället är medborgerliga rättigheter godtagbara endast i den mån de befrämjar en socialistisk eller kommunistisk samhällsutveckling. Vpk:s verkliga syn på människans frihet och människans rättigheter är alltså den som framträder hos herr Lövenborg och hos de göteborgska ungkommunisterna i deras försvar för landsförvisning och bokbränning. Också verkligheten i de kommunistiska staterna visar, att kommunisterna alltid begär obegränsad frihet för egen del men aldrig är beredda att ge frihet åt andra när de själva tar makten. Det finns ju också otaliga bevis för hur människor, drivna av frihetslängtan och med risk för sitt eget liv, flytt från de kommunistiska staterna till den borgerliga västvärlden. Kommunisternas försök att framställa sig som de främsta anhängarna av mänskliga frioch rättigheter är alltså lätta att genomskåda. Både de svenska kommunisternas agerande och verkligheten i kommunistiska länder ute i världen talar ett alltför tydligt språk i motsatt riktning. Jag tror inte att vpk ens med hjälp av sina meningsfränder i den svenska journalistkåren kan få något demokratiskt sundhetsintyg av svenska folket. Kommunisternas försök att skapa motstånd mot den demokratiska grundlagen kommer därför att misslyckas. Vid sidan av kommunisterna har det i vad man skulle kunna kalla ”motståndsrörelsen mot den nya grundlagen” uppträtt mycket olikartade opinioner. En del har varit allvarligt oroade för grundlagens konsekvenser för monarkin, en del har låtit en allmän misstro mot den parlamentariska demokratin blomma ut i en negativ attityd mot hela grundlagsförslaget. Också den lilla rent fascistiska grupp som finns i Sverige har hört av sig i grundlagsfrågan. Den s.k. Nysvenska rörelsen hävdar i ett brev att den nya grundlagen endast ”ger sig ut för att befästa demokratin”. Man säger att parlamentarismen är ”föråldrad” och att den nu skall grundlagsfästas på grund av sin tilltagande svaghet. Den Nysvenska rörelsen är naturligtvis egentligen inte förtjänt att nämnas i den svenska riksdagens grundlagsdebatt. Jag har gjort det för att ta ännu ett exempel på att i grunden antidemokratiska krafter deltar i kampanjen mot den nya grundlagen — även om varken deras argumentation eller grundsyn är typisk för grundlagens motståndare. Det är emellertid viktigt att klarlägga att det bland motståndarna mot den nya grundlagen finns grupper som också är motståndare till demokratin. Dessa gruppers verkliga hemvist och verkliga avsikter måste öppet belysas och öppet kritiseras. Därigenom förhindras att det nuvarande stämningsläget kan utnyttjas till att vilseleda människor. Herr talman! Folkpartiet har oftast gått i täten för att reformera vårt statsskick. Det har gällt den allmänna rösträtten, det har gällt parlamentarismen, det har gällt enkammarsystemet. Folkpartiet kommer att fortsätta sitt arbete för ett effektivt folkstyre och för en verklig närdemokrati. Genom att anta det vilande förslaget med dess brister och förtjänster lägger vi en bra grund för nästa omgång reformer av vår författning. Låt mig, herr talman, till sist bara påminna om att i ett längre perspektiv så är detta beslut slutet på en månghundraårig kamp för folksuveränitet och demokrati. Beslutet utgör folkmaktens slutliga seger över kungamakt och herremakt. I det perspektivet är det inte svårt att råda kammaren att anta det vilande grundlagsförslaget.

Herr talman! I valrörelsen förtegs grundlagsfrågan. De fyra partier som kompromissat i frågan bidrog till att föra den undan debatt och därmed undan väljarna. Meningen med en grundlag — vilken skall reglera de ledande statliga organens verksamhet och ange principer för det politiska och offentliga livet — är att den icke utan vidare skall kunna ändras. Likalydande beslut skall därför fattas av två riksdagar, och mellan besluten skall ett allmänt val äga rum. Detta mellanliggande val är inte stadgat för syns skull. Det är stadgat därför att medborgarna i valet skall kunna uttrycka en mening om grundlagsförslag och grundlagsändringar. Det är stadgat därför att, som 1809 års konstitutionsutskott uttryckte saken, möjligheten att ändra grundlag bör ”vara omgiven av försvårande formaliteter, nödvändiga för att avhålla icke nog betänkta försök och att förekomma förhastade beslut”. De fyra kompromissande partierna har emellertid uppfattat frågan rent formellt. Därför undvek de en valdebatt om grundlagsfrågan. Det är därför vänsterpartiet kommunisterna nu när en debatt sent omsider kommit i gång kräver uppskov med behandlingen. Ge åtminstone medborgarna den formella chansen att påverka sina riksdagsmän genom att ge debatten litet tid! Uppskjut därför behandlingen till höstriksdagen! Detta krav är ställt i konstitutionsutskottet, men utskottsmajoriteten har avvisat det. Det huvudsakliga skälet i utskottets betänkande är att det tar tid med följdförfattningar och att beslutet därför bör tas snarast. Demokratiska rättigheter erövrades av det svenska folkflertalet efter en lång och hård strid mot konservativa och privilegierade krafter i samhället. Kampen för demokrati är en kamp för rättigheter åt folket, åt det arbetande folkflertalet. När folkflertalet får vidgade rättigheter och ökad makt, då minskar de härskandes, de privilegierades makt. Det är därför de konservativa bekämpat rättigheter för de arbetande. De flesta stora författningsstriderna i Sverige har kännetecknats av en sådan frontställning. Det gällde när det kungliga enväldet avskaffades. Det gällde när ståndsriksdagen avskaffades. Det gällde när föreningsrätten säkrades. Det gällde när rösträtten blev allmän. Men författningsreformen 1973—1974 sker i endräkt mellan det socialdemokratiska partiet och de borgerliga partierna, den sker i en kompromiss från socialdemokraterna till moderata samlingspartiet. Men kampen för demokratiska rättigheter, kampen för vidgade rättigheter åt folkflertalet, har inte ändrat karaktär. Förvisso har vår tids konservativa tvingats överge sina föregångares motstånd mot den allmänna rösträtten. Men det finns ingen över klasserna stående demokratisk värdegemenskap. Kompromissen om grundlagen har fått köpas till ett för de arbetande högt pris. De rättigheter som de borde garanteras på sina arbetsplatser behandlas inte alls i författningsförslaget. Däremot grundlagsfästes den kapitalistiska äganderätten. Monarkin, som strider mot varje jämställdhetstanke och som är ett viktigt ideologiskt bedövningsmedel i händerna på de borgerliga, står kvar. Möjligheterna att med grundlagsskydd uppge Sveriges nationella självbestämmanderätt och driva in oss i EG kvarstår och förstärks. Det anmärkningsvärda är att dessa saker tillkommit utan egentlig strid, utan att man försökt föra ut dessa till diskussion bland medborgarna. Tidigare tog man vanligen strid i författningsfrågorna. Nu försöker man mana fram en nationell enighet som egentligen i det vardagliga livet inte finns. Man tar inte chansen att grundlagsfästa förbud mot § 32 och andra stadganden som säkrar kapitalets välde, detta för att skapa nationell endräkt med högern, med det moderata samlingspartiet. Socialdemokratiska talare i riksdagen och utanför den, liksom socialdemokratiska tidningsskribenter, har påstått att kommunisterna är eniga i grundlagsfrågan med reaktionära krafter. Detta är osanning. Det finns två sorters kritik av den föreslagna författningsreformen. Vår kritik har sin utgångspunkt i de arbetandes rättigheter. Vi ser förslaget som i vissa drag reaktionärt och kan därför inte godta det. Det finns också en reaktionär kritik som bl.a. vill stärka monarkin och som definitivt inte ägnar lönearbetarnas rättigheter en tanke. Vänsterpartiet kommunisternas ståndpunkt är fullständigt oförenlig med denna reaktionära kritik. Vi har ställt motförslag till grundlagsförslaget i alla dess odemokratiska delar. Vi har bekämpat dessa delar, och vi strider för vidgade rättigheter för de arbetande. När vi nu i andra omgången tvingas att ta ställning till helheten måste vi konstatera att inga av våra huvudkrav är tillgodosedda. Grundlagsförslaget innehåller sådana brister att vi inte kan rösta för det. Den reaktionära kritiken är mot förslaget därför att det inte är tillräckligt reaktionärt. Med denna kritik kan vi inte kompromissa — och kommer aldrig att göra det. Tanken skulle aldrig falla oss in. En verklig kompromiss med högerkrafter har åstadkommits av det socialdemokratiska partiet, som i grundlagsfrågan bl.a. gjort upp med herr Bohmans och herr Hernelius” parti. Detta skall inga undanglidningar kunna skyla. Jag vill, herr talman, inte påstå att herr Johansson i Trollhättan och herr Hernelius kommer att dansa på gatorna i dag, men nog har jag en känsla av att man unisont har sjungit både lovsånger och glädjepsalmer i denna talarstol. Vi har många gånger slagit fast att vi är för en författningsreform. Den ännu gällande författningen är oacceptabel från många synpunkter. Den ger uttryck för en alltigenom förlegad maktfördelningsteori mellan kungamakt och folkrepresentation. Under den gällande grundlagen har det varit möjligt för de privilegierade att vidmakthålla sin härskarställning med olika medel. Historien visar att fackföreningar har varit förbjudna, socialister och fredskämpar har fängslats. Strejkande och demonstrerande arbetare har dödats. Den kommunistiska pressen har transportförbjudits, reaktionära lagar har stiftats. På senare tid har man infört terroristlagen, lagen om tillfälligt omhändertagande osv. Det visar naturligtvis inte bara svagheterna med den existerande grundlagen utan också begränsningen hos varje grundlag: den ger aldrig något absolut skydd för folkets rättigheter, för demokratin. Historien visar att statliga myndigheter även i vårt land ställt sig över lagen för att värna det bestående samhällssystemet. Men samtidigt som en rad reaktionära åtgärder har vidtagits av myndigheterna, och trots att antidemokratiska lagar stiftats under den nuvarande grundlagens giltighetstid, så har folket också under denna grundlags giltighet kunnat tillkämpa sig viktiga rättigheter. Den gamla grundlagens maktfördelningsteori har i hög grad förvandlats till död bokstav. Föreningsrätten, yttrandefriheten, den allmänna rösträtten, religionsfriheten, allt är exempel på rättigheter som erövrats under det att 1809 års regeringsform gällt. Detta visar att reaktionära grundlagar inte i längden heller förmår hindra folkets demokratiska kamp. Dessa konstateranden ger grundlagsfrågan dess rätta vikt. Kampen för demokrati, för en utvidgning av folkets rättigheter, är främst en fråga om klassernas läge och styrka i samhället. Demokratins bästa försvar är en medveten och handlingskraftig folkopinion, men grundlagarna och lagstiftningen över huvud är inte betydelselösa. Demokratiska lagar och grundlagar är, som vi uttryckt det, en viktig bundsförvant för folkflertalet, när det hävdar sina rättigheter. Det hade varit svårare för de borgerliga att 1928 — på den tiden i strid mot hela arbetarrörelsen — genomtrumfa klasslagarna om kollektivavtal och arbetsdomstol, därest arbetarnas strejkrätt hade haft grundlagsskydd. Det hade varit svårare för samlingsregeringen under andra världskriget att inskränka demokratin och förfölja antifascister, om de medborgerliga rättigheterna haft grundlagsskydd. Det hade varit svårare för arbetsköparna att i kraft av §32 införa nya lönesystem, driva upp arbetstempot och utsvettningen och förfölja och avskeda för dem misshagliga arbetare, om arbetarna hade haft grundlagfästa rättigheter på sina arbetsplatser. Det hade varit svårare att angripa Vietnamrörelsen med batonger, om demonstrationsrätten hade haft grundlagsskydd. Socialdemokraterna uttalade sig för vissa målsättningsparagrafer om sociala rättigheter och om förhållandena på arbetsplatserna. De borgerliga var för någon form av rättighetskatalog. För att undslippa rättighetskatalogen gav socialdemokraterna upp sina målsättningsparagrafer. Detta är milt sagt märkliga byten. Det finns inte objektivt sett någon motsättning mellan de sociala målsättningar som regeringen ställde upp och grundlagsfästande av vissa medborgerliga frioch rättigheter som de borgerliga krävde. Varför har socialdemokraterna rest detta motstånd mot att grundlagsfästa de medborgerliga frioch rättigheterna? De argument som presterats är ohållbara. Ett grundlagsfästande av de medborgerliga rättigheterna fordrar inte, som socialdemokrater brukar påstå i debatten, en politisering av domstolarna. Det går att formulera klara och förpliktande grundlagsstadganden, som begränsar lagstiftarens handlingsfrihet så att de medborgerliga frioch rättigheterna inte skall kunna kränkas. Skulle lagstiftaren stifta lagar, vilkas förenlighet med grundlagarkan ifrågasättas, då bör väljarna välja en ny riksdag dvs. nya lagstiftare. Det är ju detta som är själva meningen med grundlagsskydd. De övriga argument som framförts håller inte bättre. Det förhindrar inte en fördjupning av demokratin att de medborgerliga rättigheterna är grundlagsfästa, vilket ibland har anförts. Det förhållandet att folkopinionen är rättigheternas bästa försvar kan aldrig bli ett argument mot ett grundlagsfästande av rättigheterna, men till ett sådant har socialdemokratiska talare förvandlat detta påstående. En grundlag som skyddar de medborgerliga rättigheterna är, som vi har sagt, en bundsförvant för folkflertalet då det hävdar och försvarar dessa rättigheter. De borgerliga partierna visade i sina motioner till 1973 års riksdag att inte heller de är anhängare till att alla de medborgerliga rättigheterna ges grundlagsskydd. En del rättigheter ville de ge grundlagsskydd, en del ville de skulle skyddas av särskilda procedurregler, medan en del skulle regleras i vanlig lagstiftning. De borgerligas intresse för de medborgerliga frioch rättigheterna är främst formellt. Den svenska arbetarklassen har i sin historia erfarenheter av de borgerligas inställning. De borgerliga visar heller inget intresse för de arbetandes rättigheter på arbetsplatserna och för att demokratin skall gälla också det ekonomiska livet. Det nu vilande förslaget har avgörande brister. De medborgerliga rättigheterna har med vissa undantag inget grundlagsskydd i förslaget. Varken strejkrätten eller andra demokratiska rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna finns omnämnda. Dessutom kvarstår den odemokratiska fyraprocentsspärren. EEC-paragrafen, som infördes i den gällande grundlagen 1964—1965, inte bara återfinns utan är utvidgad i det vilande förslaget. Monarkin får överleva även denna grundlagsreform. Vi kan inte rösta för en grundlagsreform som innehåller sådana antidemokratiska paragrafer och som saknar så viktiga saker som grundlagsfästande av de medborgerliga rättigheterna och rättigheter för de arbetande i arbetslivet. Vi kommer, därest vårt yrkande om uppskov till höstriksdagen skulle falla, att rösta för avslag på det vilande grundlagsförslaget. Detta betyder inte att vi vill ha kvar 1809 års regeringsform. Denna är som helhet än mer odemokratisk än det vilande förslaget. Men varken det vilande förslaget eller den gällande grundlagen utgör en bundsförvant för fördjupad demokrati. Vi har tyvärr inte, herr Johansson i Trollhättan, ett val mellan en bra och en dålig grundlag. Låt mig också, herr talman, i detta sammanhang ta upp några av de frågor som herr Molin aktualiserade i sitt numera sedvanliga angrepp mot vänsterpartiet kommunisterna. Bokbål används av reaktionen, det är inte de progressiva krafternas metod. Jag vill också peka på att från vänsterpartiet kommunisterna har vi klart sagt ut att reaktionära åsikter skall bekämpas i fri och öppen debatt. Detta gäller givetvis också om dessa reaktionära åsikter är samlade i bokhyllorna på ett universitet. Floden av litteratur från Demokratisk allians, sydafrikanska regeringen och liknande antidemokratiska håll måste mötas i debatt med en progressiv och sann framställning av fakta. Detta är min ståndpunkt utan att äga närmare kännedom om den debatt som tydligen förs i Göteborgs universitet. Jag vill också säga att vpk har klart utsagt i sitt förslag till grundlag att envar skall ha personlig frihet. Vi har bl.a. uttryckt den saken så här: ”Ingen må fängslas eller på annat sätt berövas sin rörelsefrihet”. Det är solklart, herr Molin, att vi därmed också står bakom tanken att ingen skall kunna förvisas ur landet eller hindras att återvända. Det är ett billigt knep att påstå att vpk skulle ha en annan mening om den saken. Skälen till att vi röstar nej till det nu vilande grundlagsförslaget har jag så utförligt redogjort för att jag inte tror att jag behöver upprepa dem ytterligare. Låt mig också i detta sammanhang säga att vänsterpartiet kommunisternas partiprogram har arbetats fram i en bred debatt där praktiskt taget hela partiet har deltagit. Det har fastställts av en partikongress, sammansatt av valda ombud för hela partiet. De principer som uttrycks i partiprogrammet är en i verklig mening kollektiv produkt som partiet står för. Partiprogrammet ger klart besked om vår syn på de demokratiska frioch rättigheterna. Det är därför fruktlöst att göra anspelningar och ifrågasätta vpk:s ståndpunkter i fråga om de medborgerliga frioch rättigheterna utifrån att enskilda personer har tagit en viss ställning. Ingen person, nuvarande eller förutvarande ledamot av riksdagen eller av partiets styrelse, kan nämligen väga tyngre än partiets kollektivt utarbetade uppfattning. Detta vill jag understryka med kraft, och detta vet man också inom andra partier, men för att söka vilseleda passar det vederbörande att säga något annat. Folkpartiets företrädare behöver för Övrigt inte gå utanför sin egen riksdagsgrupp för att finna särmeningar — det har tydligt demonstrerats de senaste dagarna. Herr talman! Vi har i motionen 350 i andra hand inte bara yrkat avslag på det vilande förslaget till grundlag utan också hemställt att riksdagen hos regeringen begär kompletterande direktiv till den frioch rättighetsutredning som tillsattes 1973. Dessa direktiv bör klart och entydigt slå fast att de medborgerliga frioch rättigheterna skall grundlagsfästas. Direktiven bör slå fast att rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna skall grundlagsfästas — så att paragrafer både i lagar och i avtal med samma innebörd som § 32 blir grundlagsstridiga. De bör slå fast att den s.k. EEC-paragrafen skall strykas, att fyraprocentsspärren slopas och att utredningen skall framlägga förslag som innebär övergång till republik. Vårt avslagsyrkande beror alltså på att vi anser att den föreslagna grundlagen är oacceptabel ur flera synpunkter. Det kan aldrig av någon meningsmotståndare, som vill argumentera mot oss på ett hederligt sätt, göras gällande att vi röstar på avslag därför att vi vill värna den gamla grundlagen. Den är överlevd. Vårt andrahandsställningstagande skulle visserligen leda till att den gamla grundlagen fortsätter att gälla, men det beror på att vi nu i andra omgången inte har möjlighet att framföra alternativa yrkanden. Men vi upprepar i motioner också i år kraven om införande av republik och slopande av fyraprocentsspärren, Påståendena om att vi genom vår ståndpunkt i författningsfrågan värnar om den gamla grundlagen är osanna. Med det anförda önskar jag, herr talman, yrka bifall till reservationen som fogats till konstitutionsutskottets betänkande nr 7.

Vänsterpartiet kommunisterna kan därför inte acceptera det grundlagsförslag som socialdemokraterna och de borgerliga partierna under våren 1973 antog för vidare behandling och som nu framlägges för avgörande. På samtliga nämnda punkter är författningsförslaget oantagbart. I dessa och även i vissa andra avseenden röstade vänsterpartiet kommunisternas riksdagsgrupp den 6 juni 1973 förgäves mot det nu vilande grundlagsförslaget. Då inget av dessa partiers huvudkrav ens till någon del tillgodosetts är ett godtagande av det vilande grundlagsförslaget omöjligt. En författningsreform är nödvändig, men den måste tillgodose kraven på ett grundlagsfästande av de medborgerliga rättigheterna, ett grundlagsfästande av rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna, ett slopande av EEC-paragrafen, avskaffande av monarkin och ett slopande av fyraprocentsspärren vid riksdagsmannaval. I avvaktan på ett väl genomarbetat, progressivt och demokratiskt författningsförslag finns det inget att vinna på att anta det framlagda förslaget till ny grundlag.

Herr talman! I den kommunistiska mytbildningen kring det nya grundlagsförslaget ingår att förslaget förtegs i valrörelsen. Nu har ju även herr Johansson i Trollhättan visat att han deltog i en debatt om grundlagen i valrörelsen. Jag kan ta fram otaliga exempel på sådant deltagande också från folkpartiets sida. Det är alltså osant när herr Berndtson och herr Hermansson påstår att den här frågan förtegs i valrörelsen. Vad jag sedan har försökt säga både i dag och i remissdebatten är att kommunisterna talar med två tungor — en här i riksdagen och på folkmöten mot det vilande grundlagsförslaget, en annan i interna informationsblad och på interna möten. Det är mot den bakgrunden och när kommunisterna presenterar sig som demokratins och frihetens speciella försvarare som det blir nödvändigt att påpeka de här skillnaderna i också de svenska kommunisternas uppträdande. Deras tal i dag om grundlagfästande av mänskliga rättigheter och om yttrandefriheten skall ställas mot ungkommunistiska krav på bokbränning och mot sådana händelser i kommunistiska stater som att en författare fängslas och landsförvisas bara för sina åsikters skull. Det är när sådant händer som det blir nödvändigt att påminna om att det finns otaliga bevis för att människor lämnat det kommunistiska partiet just på grund av sin respekt för de mänskliga rättigheterna och att människor drivna av frihetslängtan har flytt ur de kommunistiska staterna med risk för sitt eget liv. Mot den bakgrunden har jag både i remissdebatten och i dag ställt frågor till vänsterpartiet kommunisterna och till dess ledare herr Hermansson om partiets grundsyn.

Tycker inte herr Berndtson att det är ett ganska bra förslag och att det i realiteten är mycket bättre än det skydd för frioch rättigheter som herr Berndtsons partikamrat herr Lövenborg menar finns i de sovjetiska lagarna?

Herr talman! Det är något konstlat, herr Johansson i Trollhättan, att bemöta kritiken mot grundlagsförslaget med frågeställningen: Är då den gamla grundlagen bättre? Nej, det har vi sagt att den icke är. Men om man nu skall anta en ny grundlag är det väl ändå rimligt att se till att den på avgörande punkter blir ett steg framåt, en bundsförvant för framåtskridandet. Om förslaget inte tillgodoser det kravet, finns det heller inget skäl att anta en bristfällig ny grundlag. Vi har tyvärr inte att välja mellan en bra och en dålig grundlag. Sedan till herr Molins fråga. Vi står bakom de demokratiska inslagen i grundlagsförslaget, som jag redan deklarerat. Till skillnad mot herr Molin röstade vi också mot den s.k. terroristlagen, som ju ändå har en något annan syftning bl.a. när det gäller möjligheterna till husrannsakan. Jag vill också säga till herr Molin, som hela tiden försöker ge intrycket att kommunisterna skulle ha ett förflutet som icke överensstämmer med demokratin, att detta är falskt vittnesbörd. Herr Molin har själv åberopat remissdebatten för några dagar sedan. Jag fann då anledning att erinra om vilka som bar ansvaret för transportförbudet under krigsåren, för interneringsläger, för razzior i tusentals hem och för censuringripande mot kommunistiska och antinazistiska tidningar. Det var icke det kommunistiska partiet — det var bl.a. herr Molins parti, och detta kommer man aldrig ifrån. Om några har fått slåss för rätten att hålla möten och att ge ut tidningar liksom också att transportera dem på allmänna kommunikationsmedel är det just kommunisterna. Det är också så att arbetarklassen alltid har fått strida för vidgade rättigheter. Det finns medborgerliga rättigheter i varje samhälle, men de är ofta förbehållna privilegierade grupper, och därför har arbetarklassen fått kämpa för att bli delaktig av frioch rättigheterna, och i den kampen har kommunisterna synnerligen aktivt tagit del.

Herr talman! Kommunisterna hävdar ju att det är på rättighetsavsnittet som de har avgörande kritik mot grundlagsförslaget. Jag har därför ställt ett antal frågor, och nu kan jag tolka herr Berndtsons svar så, att han inte har någonting emot 2 kap. 3 §. De frågor som jag här har ställt har emellertid sin bakgrund i uttalanden som har gjorts även av mera representativa kommunister. Herr Hermansson anser ju att de mänskliga frioch rättigheterna i första hand är ett redskap för att förverkliga det socialistiska styrelseskicket. När herr Berndtson nu gick litet grand tillbaka i historien, skall jag ändå påminna om att ledande svenska kommunister med C.-H. Hermansson i spetsen har försvarat, ja, rent av hyllat ett statskick där människor fängslas och deporteras enbart för sina åsikters skull, där terror och censur är godtagbara instrument för den politiska ledningen.
Herr talman! Jag vill först till herr Johansson i Trollhättan säga att jag är övertygad om att om det nya grundlagsförslaget antas, kommer det att tas som intäkt mot varje krav på utvidgning och förbättring. Konstitutionsutskottets ordförande kommer utan tvivel ganska ofta att motivera sina avslagsyrkanden med att vi ju nyss har antagit en ny grundlag. Då kanske det är bättre att någon tid behålla den gamla och verkligen trycka på för att skapa en demokratisk grundlag. Jag utgår ifrån att de frågor som herr Molin direkt ställde till herr Hermansson inte skall besvaras av mig, så det kan jag avstå från. Men jag vill ta upp en frågeställning i folkpartiets angrepp mot vänsterpartiet kommunisterna som vi diskuterade redan under remissdebatten. Man påstår ju att vår målsättningsparagraf skulle kunna tolkas som att vi skulle vilja förbjuda andra partier. Vad står det då i den paragrafen? Jo, vi säger: ”Folket har rätt att försvara sig mot och bekämpa utsugning och klassförtryck och att forma sådana samhällsförhållanden, som kan garantera arbete, bostad, utbildning, kultur och social trygghet åt envar.” Den paragrafen hade skrämt folkpartiet enormt, förstod jag i remissdebatten. Vi vill ha den rättigheten inskriven i grundlagen, men det vill inte folkpartiet. Vi har därmed inte sagt att folkpartiet eller andra partier inte skall få fortsätta att försvara utsugning och klassförtryck. Tvärtom har vi uttryckligen slagit fast, i 4 § att ingen må hindras från att meddela uppgifter och framföra åsikter, i 5 § att envar medborgare ”har rätt att sammansluta sig med andra till organisation eller förening” och i 6 § att ingen ”må hindras från att anordna eller deltaga i möten, ej heller att ensam eller i grupp framföra åsikter och krav på allmän plats — — —”. Innebörden är helt enkelt den att vi vill att arbetarklassen skall ha stöd i grundlagen för sin kamp mot utsugning och förtryck, men folkpartiet vill att arbetarklassen skall tvingas föra denna kamp i strid med grundlagen. Däri ligger en viktig skillnad i synsättet.

Herr talman! I debatten här i kammaren förra året inför det första beslutet om det nu vilande förslaget till ny författning uttalade jag mitt beklagande av att debatten i författningsfrågan inte blivit så omfattande och engagerande som man hade kunnat önska. Jag sade också att det måste hälsas med tillfredsställelse att frågan om grundlagsfästande av medborgerliga frioch rättigheter hade kommit fram i den allmänna debatten under reformarbetets slutskede. Då vi i dag går att i grundlagsenlig ordning, efter hållna allmänna val, fatta det slutliga beslutet om författningen, kan vi inte klaga över brist på debatt och intresse. Det är i och för sig glädjande, även om det givetvis hade varit mycket bättre om intresset kommit tidigare. Det ligger alltid någonting positivt i en aktiv medborgardebatt. Mot bakgrunden av den debatt som förekommit vill jag nu, liksom tidigare herr Boo, förklara och motivera våra ställningstaganden, och jag lämnar allmänna deklarationer därhän. Jag vill börja med att erinra om att det har varit en lång och ganska mödosam väg fram till det läge vi har i dag. Författningsfrågan togs upp av riksdagen 1953. Det var emellertid då inte på långt när klart att arbetet skulle mynna ut i en helt ny författning. Först då den andra utredningen tillsattes 1966 hade partierna nått enighet om att man borde införa en ny författning. Om man tar del av remissyttrandena över det nya utredningsförslag som lades fram 1972, finner man att också remissinstanserna var i stort sett ense i principfrågan om behovet av en ny grundlag. Jag behöver inte här gå igenom alla de svårigheter och stötestenar som mött i författningsarbetet. Vad jag vill stryka under är endast att det är ett omfattande och långvarigt arbete som lagts ned och att det är först så småningom som den uppfattningen mognat fram, att vårt land måste få en ny grundlag. Det har inte varit fråga om någon förutfattad mening, och vad vi kommit fram till — och varför — har hela tiden öppet redovisats. Det måste också konstateras att alla partier, som deltagit i arbetet, har bemödat sig om att bidra till bredast möjliga samling kring de förslag som kommit fram. Det ligger en mycket betydande styrka för vårt land i att så gott som hela riksdagen kunnat samlas bakom det förslag som i dag ligger på riksdagens bord. Att vi i centerpartiet har ställt oss bakom det vilande författningsförslaget betyder inte att vi finner det perfekt och felfritt. Vi anser inte att förslaget innebär en slutgiltig lösning på de konstitutionella frågorna i vårt land. Förvisso finns där brister, och förvisso måste arbetet gå vidare på vissa punkter. Vårt ställningstagande i dag grundas på uppfattningen att vi nu efter ett tjugoårigt förarbete kommit fram till ett författningsförslag, som är klart överlägset den nu gällande 1809 års regeringsform och som utgör en god grund att bygga vidare på vid utvecklingen av vår svenska demokrati. Varför är då förslaget bättre? Till en början vill jag — liksom i mitt inlägg förra året — stryka under att landets författning ger uttryck för statsskickets grundläggande ideologi och återspeglar statslivets realiteter. Författningen bör såvitt möjligt vara så skriven, att människor både inom och utom vårt land genom att läsa den kan få ett någorlunda klart begrepp om principerna för statsskicket. Ingen lär vilja påstå att 1809 års regeringsform i dag fyller det måttet. Man måste då utöver grundlagstexten ha tillgång till praxis. Grundläggande för vårt statsskick är att det är en demokrati som bygger på folksuveränitetens princip. Kring den principen råder i dag allmän uppslutning, men vägen dit har varit lång. Principen var helt främmande för 1809 års grundlagsstiftare, som i stället byggde på maktdelningsprinciper: makten i samhället skulle delas mellan Konung och ständer. Här gäller det själva grunderna för författningen. Det går helt enkelt inte att ändra 1809 års författning så att den i stället kommer att bygga på folksuveränitetens princip. Det förslag som nu ligger på bordet bygger konsekvent på denna princip, och i detta ligger en stor vinning. Vår folkstyrelse grundar sig vidare på parlamentarismen. Även den innebär en landvinning som gjorts långt efter 1809. Jag vill erinra om att ett av författningsutredningens huvudskäl för att skriva en helt ny grundlag var just att det är omöjligt att klart ange parlamentarismen inom ramen för 1809 års regeringsform. Det nu vilande förslaget till ny författning bygger konsekvent på parlamentariska principer. Detta innebär också en klar vinning. Vår folkstyrelse förverkligas inte bara genom ett parlamentariskt statsskick utan också genom kommunal självstyrelse. Denna utgör ett omistligt led i vår demokrati — ett led som också rent praktiskt blivit alltmera betydelsefullt genom att kommuner och landsting fått allt större uppgifter i vårt samhälle. Det går helt enkelt inte att ge en bild av hur vårt land styrs utan att ge kommuner och landsting en central plats i beskrivningen. I 1809 års regeringsform har den kommunala självstyrelsen emellertid knappast någon plats alls.

Den nya författningen innebär betydande framsteg. Redan i inledningskapitlet om ”Statsskickets grunder” grundlagfästs nu den kommunala självstyrelsen som ett led i vår svenska folkstyrelse. Centerpartiet har alltid fäst en alldeles särskild vikt vid den kommunala självstyrelsen som en grund för medborgarinflytande och en ryggrad för det decentraliserade samhälle som är vårt övergripande politiska mål. Vi anser därför att en viktig förtjänst hos det vilande författningsförslaget är att det bättre än 1809 års regeringsform klargör kommunernas ställning i samhällslivet. Vi vill ha detta ännu bättre uttryckt och röstade därför förra året för en reservation i det syftet. Men även med den utformning grundlagen nu får är den klart överlägsen den gamla också i detta avseende. En central frågeställning gäller skyddet i grundlag för medborgerliga frioch rättigheter. Det är fullt naturligt och berättigat att den frågeställningen kommit i förgrunden för den allmänna debatten. Det måste emellertid konstateras att debatten ofta förts utifrån mycket dunkla föreställningar om vilket skydd den nu gällande regeringsformen ger medborgarna. I själva verket finns det en enda paragraf som tar sikte på dessa frågor, och det är den berömda 16 § som uttalar att ”Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och förbjuda, ingen fördärva eller fördärva låta” osv. Det är både vackra och bjudande ord. Men mera konkret: Vilket skydd ger dessa ord medborgarna? Jag begriper inte hur någon kan hävda att 1809 års regeringsform ger ett skydd för medborgerliga frioch rättigheter som är överlägset det nu vilande grundlagsförslagets. Vad innehåller nu det vilande förslaget i det avseendet? Det har sagts många gånger förut, och jag vill inta ta upp tiden med att gå igenom detaljer. Det väsentligaste är att vi får ett särskilt kapitel om medborgerliga rättigheter och ett inledningsstadgande i lagstiftningskapitlet som ger vissa bindande ramar och direktiv för lagstiftaren. De frioch rättigheter som grundlagen fastslår kommer varje medborgare enligt 2 kap. 1 § att vara ”gentemot det allmänna tillförsäkrad”, och ”föreskrifter som närmare utformar” dessa skall enligt 4 § ges i lag, dvs. genom beslut av riksdagen. Någon motsvarighet till detta finns inte i 1809 års regeringsform. Jag sade i förra årets debatt, och jag säger i dag igen, att den nya författningen inte tillfredsställer centerpartiets krav då det gäller skydd för medborgerliga frioch rättigheter. Jag framhöll att man inte får överdriva svårigheterna att konstruera ett mera hållfast sådant skydd, och att regeringen och riksdag faktiskt har gått i land med märkvärdigare saker än att formulera medborgerliga frioch rättigheter. Vi måste rimligen kunna komma längre än till de regler det vilande förslaget innehåller. Men allt detta är en sak — en annan sak är att det vilande förslaget dock redan i befintligt skick innebär en väsentlig förbättring i förhållande till nuläget. Detta är ett viktigt skäl för att centerpartiet kommer att stödja förslaget. Att fälla det skulle innebära en klar försämring för medborgarna. Jag tror att jag nu har nämnt de viktigaste av det vilande förslagets större fördelar jämfört med 1809 års regeringsform. På framsteg av mindre räckvidd finns det inte möjlighet att ingå. Jag vill bara peka på rösträttsålderns sänkning. Om förslaget antas får 18-åringar rösträtt. Att nya årskullar av vår ungdom ges rätt att öva inflytande genom de allmänna valen ser jag som en viktig sak. Hittills har jag talat om förslagets förtjänster. Det finns naturligtvis skäl att också ställa frågan: Ger vi inte upp andra värden, som ligger i vår nuvarande författning, genom att anta den nya? Bytet har väl, kan man fråga, inte bara plusposter utan även minusposter? Jag vill för egen del svara, att jag inte vet av någon enda fördel med den gamla regeringsformen som kunde ha behållits men som inte har kommit med i det nu vilande förslaget. Bland moment i den gamla författningen, som man vill slå vakt om, bör främst nämnas monarkin. Jag konstaterar att monarkin blir grundlagsfäst i den nya författningen. Det blir inte ett dugg lättare att avskaffa den än det är i dag. Statsministerns ord häromåret att man kan införa republik ”med ett penndrag” har naturligtvis oroat många. Det skulle, som han själv har framhållit, bli en fråga om grundlagsändring, och en sådan kommer liksom nu att kräva att ändringen godtas av två riksdagar och av svenska folket i ett allmänt val där emellan. Den som oroas av statsministerns ord i det avseendet kan i stället läsa vad justitieministern har skrivit i förra årets grundlagsproposition. Han skriver ”att konungadömets bevarande i dag är en given utgångspunkt vid utformningen av en ny författning, om författningen skall få önskvärt stöd i riksdagen och folkopinionen”. Jag skulle gärna vilja tillfoga: Med den inställningen faller det sig naturligt att införa kvinnlig tronföljd. Vårt krav på en sådan reform har, som redan sagts, förts fram på nytt i en motion vid årets riksdag. En annan fråga som jag vill beröra gäller kyrkans ställning. De nuvarande grundlagsreglerna om kyrkan finns med i det vilande förslaget men har inte placerats i huvudtexten utan i övergångsbestämmelserna. Formellt är detta inte korrekt, eftersom någon ”övergång” inte är aktuell för kyrkans del, men det väsentliga är att någon ändring inte sker i sak. Jag är angelägen att slå fast att förslaget inte medför någon saklig förändring för kyrkans del. Det skulle ha varit svårt att foga in bestämmelserna i huvudtexten utan att därmed åstadkomma någon saklig ändring eller lägga hinder i vägen för reformer som även kyrkan själv önskar. Man får också tänka på att stat—kyrka-beredningens förslag föll så sent som i mars förra året, alltså då endast två månader återstod av riksdagens vårsession. Jag tror inte någon vill konstruera nya grundlagsregler om kyrkan under sådan tidspress som rådde då, och jag har inte hört att någon vill uppskjuta hela författningsfrågan av den här anledningen. Centerpartiet har alltid värnat om kyrkan samtidigt som partiet verkar för vidsträckt religionsfrihet och likvärdiga arbetsbetingelser för andra trossamfund. Vi ser det som angeläget att arbetet fortsätter med frågekomplexet om kyrkans ställning. Önskvärda reformer är bl.a. en bättre organisation på riksoch stiftsplanen samt ökad frihet för kyrkan i inomkyrkliga angelägenheter. Då sådana önskvärda reformer genomförts, bör också utformningen av grundlagsreglerna om kyrkan ses över och anpassas därtill. Herr talman! Jag skall inte föra min genomgång av författningsfrågan vidare. Jag har pekat på det som för centerpartiet framstått som väsentligast. Vid vår samlade prövning av det vilande förslaget har vi funnit att det innebär så stora fördelar framför den gamla författningen att det bör antas. Det betyder, som jag förut sagt, inte att vi är helt till freds. Arbetet skall fortsätta med viktiga frågor, främst med att söka bereda ett ännu bättre skydd för medborgerliga frioch rättigheter. Jag ser ett stort värde i den breda samling som uppnåtts i riksdagen bakom det nu vilande förslaget. Ingen kritik mot enskildheter får skymma blicken för att de fyra stora riksdagspartierna lyckats att, efter 20 års arbete, nå enighet om allt väsentligt i den nya författningen. Det är min bestämda övertygelse att vi med det beslut vi kommer att fatta i dag på ett värdigt sätt för vidare de snart sekelgamla strävandena att genomföra, utveckla och befästa demokratiska och parlamentariska värden i vårt land.

Herr talman! 1809 års regeringsform — Europas äldsta skrivna författning — som inom några timmar kommer att hänvisas till historien, tillkom under några få månaders intensivt arbete — i skuggan av en nyss genomförd statsvälvning och under överhängande hot mot rikets inre och yttre säkerhet. Vårt land befann sig i krig. Men det var inte av det skälet som militära trupper hade förlagts inne i själva huvudstaden. Olika politiska grupper kämpade om den nya statsordningens grunddrag. Bakom den stod ingalunda ett enigt, engagerat och entusiastiskt folk. Författningen fick sin prägel av ett begränsat antal av den tidens politiker, som efter ett hårt arbete och efter inte obetydliga påtryckningar — främst riktade mot bondeståndet — gjorde det möjligt för adels-, borgaroch prästestånden att den 5 juni och för bondeståndet att den 27 juni år 1809 anta den regeringsform som sedan dess tjänat den svenska nationen. Om vår gamla regeringsform tillkom under stor brådska och starkt tryck, har den moderna regeringsform som vi nu har att ta ställning till beretts, utretts och debatterats i två decennier. Få frågor torde som författningsfrågan ha blivit så belysta av olika offentliga utredningar och så granskade av vårt samhälles alla remissorgan. Det vi i dag har att besluta om utgör produkten av ett långt, tålmodigt och metodiskt arbete Nr 30 i den anda som har kommit att bli vår folkstyrelses styrka. Onsdagen den 1809 års författningsarbete slutade i en seger för de moderata och 27 februari 1974 MmesRae ARTER som i statsvalvningena SKUSSATTYCKAdes förena mot Ny regeringsform stridiga reaktionära och radikala grupperingar kring en grundlag som — och ny riksdagstrots att den präglats av en gången tids samhällssyn — ända intill denna ordning, m.m. dag kunnat utgöra den konstitutionella ramen för vårt moderna samhälles framväxt. Även 1974 års regeringsform skulle — trots allt som har sagts i den senaste tidens debatt — kunna sägas utgöra en seger för de krafter som i författningen försökt fånga det som förenar vår nation: den moderna representativa demokratin med stark anknytning till vårt historiska förflutna. Den maktdelning mellan Konung och folkrepresentation som den gamla regeringsformen byggde på har fått vika för folksuveränitetens princip. Det är en stor, kanske rent av revolutionerande, förändring som vårt statsskick har genomgått. Men det är en förändring på papperet. Den verklighet som den gamla regeringsformens stolta formuleringar återspeglar tillhör en för länge sedan svunnen tid. Under de 165 år som denna regeringsform har reglerat den offentliga maktutövningen i vårt rike har Sverige omskapats, kanske mer genomgripande än under någon annan period i vårt folks långa historia. Också vårt folkstyre har undergått förändringar, som kan betecknas som revolutionerande men som trots detta har kunnat ske inom 1809 års regeringsforms vida ram. Ståndsriksdagens avskaffande, den allmänna rösträtten, parlamentarismens genombrott, enkammarriksdagens införande — allt utgör steg på vägen till det folkstyre som i dag utmärker Sverige. Av 1809 års regeringsform återstår föga mer än de stolta formuleringarna med vittnesbörd om en gången tid och dess syn på vårt lands styrelseskick. Den gamla författningen har trots det behållit sitt egenvärde: den framstår i all sin ålderdomlighet som bärare av den fria rättsstatens principer. Den helt nya grundlag som nu sätts i den gamlas ställe syftar även den till att bevara detta gamla rättssamhälles traditioner. En grundlag skall med sina regler och bestämmelser kanalisera ”statslivets krafter i bestämda fåror” — för att citera Nils Herlitz. En grundlag anger det politiska spelets regler — för att uttrycka sig mera folkligt. Dess uppgift skall vara att sammanfatta det som förenar vår nation i dess uppslutning kring folkstyrelsens och demokratins idéer. En författning kan aldrig skrivas av ett enda politiskt parti eller för ett enda politiskt parti. En författning måste förena, inte dela, nationen. En grundlag, tillkommen i splittringens tecken, kan aldrig utgöra grundval för en livskraftig demokrati. Detta innebär att vart och ett av de politiska partierna redan från början måste ha varit berett på att i författningsarbetet göra avkall på vissa av sina krav. Det är det pris som alla måste betala för den uppslutning kring vårt statsskicks spelregler som en god grundlag måste bygga på. Under det tjugoåriga lagstiftningsarbete som nu nått ett av sina 93 etappmål — det mest betydelsefulla — har vi moderater verkat för en författning inom vars ram vårt lands traditioner kunde förenas med den moderna demokratins krav. För oss har det varit naturligt att reformarbetet och strävandena efter att ge vårt statsskick en tidsenlig utformning skulle bygga på och tillvarata de element i vår gamla grundlag som, prövade av tiden, bevisat sin styrka under årens lopp. Detta gäller i första hand monarkin. För oss har det varit en självklarhet att den monarki som tjänat vår nation under olika skeden av vårt folks historia skall föras vidare till kommande generationer. Att av doktrinära eller ideologiska skäl eller på grund av politisk klåfingrighet bryta ner denna gamla institution hade också varit att bryta mot vårt lands histora. Men monarkin har inte bara ett värde som symbol för det som en gång varit — för traditionen. Monarkin har alltjämt betydelse för att symbolisera det som håller vårt folk samman över partipolitikens strider och den dagsaktuella debattens vågor. Genom sina över partilivet och över de politiska motsättningarna stående funktioner kan monarkin ge uttryck för den nationella gemenskapen på ett sätt som skänker statslivet värdighet och nationen styrka. Framför allt mot den bakgrunden har det synts oss angeläget att kringgärda den konstitutionella monarkin med sådana regler att monarken vid fullgörande av sina uppgifter inte skall behöva ta ställning i partipolitiskt kontroversiella hänseenden. Monarken skall stå över partierna. Få institutioner i vårt statsskick har som monarkin förändrats under de 165 år som 1809 års regeringsform varit i kraft. Under några inledande decennier kom monarken att ha reell politisk makt som gick utöver vad 1809 års upphovsmän hade avsett. Sedan dess har utvecklingen i takt med demokratins och parlamentarismens genombrott alltmer kommit att ge vår monarki den samlande funktion som den i dag har och bör ha. I den nya grundlagen slås det klart fast att konungen inte har några politiska maktbefogenheter. I jämförelse med 1809 års skrivna författning innebär detta en avgörande förändring. Men i förhållande till den verklighet som vi alla har växt upp i och verkat i utgör den nya grundlagen en bekräftelse på en utveckling som för länge sedan nått sin fullbordan. / Vad vi parallellt därmed inriktat våra ansträngningar på, har varit att söka vidareutveckla och till dagens samhälle föra vidare de rättsstatens principer som den gamla grundlagen vilade på. Vi har strävat efter att skapa en ram som ger den svenska offentliga förvaltningen stadga och de enskilda medborgarna rättsgarantier. En modern demokrati är inte bara en metod för beslutsfattande utan förutsätter också garantiregler för att besluten skall kunna fattas efter fri debatt och fri åsiktsbildning av fria och oberoende medborgare. Folksuveräniteten vilande på majoritetsstyre ger i och för sig inga garantier mot tillfälligt minoritetsförtryck, om det inte samtidigt stöds av fasta regler som ger minoriteten tillräckligt utrymme för medverkan, insyn och kontroll. Våra strävanden att i grundlagen ge skydd för de medborgerliga frioch rättigheterna — ett skydd som inte skall kunna åsidosättas genom ett enda riksdagsbeslut med enkel majoritet, alltså med en enda rösts övervikt — har haft stöd i vårt förflutna. Redan 1938 begärde dåvarande högerpartiet förstärkt grundlagsskydd för dessa rättigheter. Herr talman! Självfallet kan man ha olika uppfattning om den författning som nu ligger på riksdagens bord. Den utgör, som jag sagt, resultatet av ett noggrant arbete, där olika meningar brutits mot varandra men där viljan till enighet till slut ställts före frestelsen att låta de partipolitiska intressena gå före nationens. Att åtskilliga anser att resultatet kunde ha varit bättre är närmast naturligt. Det hade nästan varit betänkligt om så inte hade varit fallet. Redan när vi för ett par decennier sedan gav oss in i författningsarbetet hade vi självfallet klart för oss att det skulle fordra uppoffringar och kompromisser på vissa punkter för att nå vinster och fördelar på andra, som herr Fälldin nyss framhöll. Men sådana är nu en gång för alla det politiska spelets regler. När partierna i mitten av 1960-talet enades om att en total författningsreform var nödvändig gjorde vi det i vetskapen om att en ny författning aldrig skulle kunna skrivas så att den tillfredsställde alla vitt skilda krav och önskemål. Det är — jag tycker vi skall hålla det i minnet — betydligt svårare att i dagens pluralistiska Sverige gestalta en ny grundlag än vad det var för 1809 års strängt begränsade krets av grundlagsfäder. Men vår uppgift blev att, precis som 1809, försöka nå ett resultat som kunde samla nationen och där moderata och medlande intressen sattes framför ytterlighetsståndpunkter. Trots åtskilliga kvarstående brister — som jag skall återkomma till — tror jag att vi i det väsentliga i dag kan säga att vi lyckats i våra föresatser. Men jag skall samtidigt gärna medge att det finns de som anser att vi på den moderata sidan inte skulle ha givit oss in i detta arbete, utan att det hade varit bättre och renhårigare att klart och bestämt deklarera ståndpunkter i stället för att, som det brukar heta, hölja dem i kompromissernas töcken. Själv har jag föga förståelse för en sådan syn på politiskt arbete då det gäller för vår demokrati och vårt lands framtid så väsentliga frågor som utformningen av Sveriges statsskick. Även om vi har kunnat genomdriva bara en tiondel av våra krav hade det varit ett svek inte bara mot våra värderingar utan också mot nationen i dess helhet, om vi inte försökt verka för dem. Hade vi vänt ryggen till och överlämnat hela grundlagsarbetet till andra, skulle den nya grundlagen sannolikt ha haft en på vitala punkter radikalt annorlunda och ur vår synvinkel vida sämre utformning än vad som nu — all vår kritik till trots — är fallet. Då hade vi fått en grundlag som delat nationen och som satt begränsade gruppers önskemål och synpunkter före gemenskapen. En sådan lösning av grundlagsfrågan kan ett moderat parti inte medverka till. 1809 års regeringsform kom i hög grad att få sin plats i vår historia genom dess möjlighet att bilda en ram, inom vilken omfattande förändringar av vårt statsskick och av hela vårt samhälle kunnat ske. Även 1974 års regeringsform kommer att på samma sätt förändras och omstöpas i takt med den fortgående samhällsutvecklingen. Den utgör inte, och får inte heller utgöra, en låsning som hindrar en fortsatt utveckling av vårt folkstyre. Det kan därför inte sägas utgöra någon motsägelse att, samtidigt som vi nu går att besluta om den nya författningen, vi på riksdagens bord lägger förslag om ändringar i denna. Vi har därmed — liksom i juni månad förra året — velat markera vår vilja till ett fortsatt grundlagsarbete och vår övertygelse om att den nya grundlagen på flera punkter borde kunna och bör förändras och förbättras. Viktiga delar av grundlagsarbetet har redan hänskjutits till fortsatta utredningar. Efter krav från de tre borgerliga oppositionspartierna beslöt riksdagen våren 1973 att låta utreda frågan om grundlagsskyddet för de mänskliga frioch rättigheterna. Utredningens förslag skall föreligga i så god tid, att ett första beslut om grundlagsändring kan tas före 1976 års val. Vi moderater kommer att se till att vi då får ett grundlagsskydd för de mänskliga frioch rättigheterna som så långt det är möjligt står i överensstämmelse med de deklarationer och konventioner om dessa rättigheter som Sverige anslutit sig till inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet. Men det bör samtidigt strykas under att ett grundlagsfäst rättighetsskydd fyller viktiga rättssäkerhetsfunktioner bara i en demokrati. I själva verket utgör förhandenvaron av ett fritt folkstyre en avgörande förutsättning för att sådana här skyddsregler inte bara blir tomma formaliteter. Behandlingen av Alexander Solzjenitsyn och andra företrädare för ett fritt meningsutbyte i Sovjetunionen visar hur fullständigt innehållslösa stolta rättighetsdeklarationer blir i s.k. folkdemokratier eller diktaturer. Det yttersta skyddet och den yttersta garantin för den enskilda människan ligger alltså i vårt demokratiska samhällssystem. Utöver denna och andra viktiga frågor — bl.a. möjligheterna till personval — som hänskjutits till fortsatta utredningar har vi i partimotioner aktualiserat åtskilliga andra krav om reformering av den nya grundlagen. Den nya regeringsformen innebär en viss begränsning av konungens nuvarande formella befogenheter. Den ter sig i de flesta fallen naturlig. Det rör sig om befogenheter, som ingen konung i vår moderna historia använt sig av och som inte har någon plats i den parlamentariska demokrati som vi i dag lever i, något som den gamle kungen uttalade sin anslutning till. Konungen är rikets statschef, slås det fast i regeringsformen. Vårt land förblir en monarki. I grundlagstexten ges konungen en rad betydelsefulla uppgifter och rättigheter. Det måste betraktas som en styrka för vår monarki att den nu blir förankrad i och grundad på en författning som inte är en historisk kvarleva utan en produkt av ett modernt samhälles försök att gestalta en i ordets verkliga bemärkelse demokratisk författning. I nation efter nation ute i världen har monarkin fått vika för republiken. Det finns inte minst därför skäl att framhålla, att den svenska monarkin blir den i en modern författning bäst förankrade monarki som världen i dag känner. Denna grundsyn har emellertid inte kommit till tillräckligt klart uttryck då det gäller de formella uppgifter som anförtrotts monarken i statslivet. Det är för oss exempelvis naturligt och logiskt att den opolitiske statschefen skall underteckna lagar, expeditioner och viktiga utnämningar. Konungens ställning över partierna som högste företrädare för statsmakten skulle därmed ytterligare betonas. Vi kommer att verka för att så blir fallet. Kvinnlig tronföljd borde vara ett självklart element i en modern monarki. Det är med förvåning som man tar del av de socialdemokratiska argumenten för att statschefsämbetet skall vara undanhållet det ena könet. Frågan om den kvinnliga tronföljden är en viktig principfråga. Ytterst är det också fråga om att säkra monarkins fortbestånd. Vi fullföljer vårt arbete för kvinnlig tronföljd. Frågan om riksdagens högtidliga öppnande berörs inte i den nya grundlagen mer än i vissa detaljer. Härom ankommer på riksdagens talman att fatta beslut. Vi lever emellertid i den fasta övertygelsen att en överväldigande folkopinion vill bevara så mycket som möjligt av de traditioner som förknippats med riksdagens öppnande, och vi har därför i en partimotion framfört det bestämda önskemålet, att de på det ena eller andra sättet skall låta sig anpassa till den nya grundlagens olika krav och bestämmelser. Minst lika väsentligt som vi funnit det vara att ge den monarki som symboliserar vår nations enhet en framträdande plats i vår nya författning, har det för oss varit att säkra vårt folkstyre och vår demokrati i olika avseenden. I stort är det riktigt att hävda att den nya grundlagen i detta hänseende innebär en rad avgörande fördelar i jämförelse med 1809 års författning. Trots detta finns flera punkter, i fråga om vilka vi inte är tillfredsställda och där vi nu får inrikta oss på förbättringar under kommande perioder. Vi har bl.a. inte lyckats åstadkomma den förstärkning av riksdagens och riksdagsminoriteternas arbetsoch insynsmöjligheter som offentliga utskottsförhör och obligatorisk lagrådsgranskning skulle innebära. Dessa krav kommer vi att fortsätta att hävda. Under de senaste månadernas intensiva grundlagsdebatt har från många håll framförts önskemål om att den nya författningen skulle göras till föremål för rådgivande folkomröstning.

Dessutom — men det kan betraktas som en bisak — lämnar den rådande parlamentariska situationen, med dess stora sannolikhet för ett snart nyval till riksdagen, helt enkelt inte utrymme för en folkomröstning och allt det som hör en sådan till. För oss är det emellertid självklart att vi måste sträva efter att bättre förankra framtida grundlagsändringar i folkviljan. Folket måste ges möjligheter att utöva direkt inflytande på hur en grundlag skall utformas. Hittillsvarande förfaringssätt är i det hänseendet klart otillfredsställande, eftersom ställningstagandet till ett vilande grundlagsförslag lätt kan komma att underordnas andra viktiga frågor, som avgör väljarnas partipolitiska val. Vi kommer därför att fortsätta att kräva beslutande folkomröstningar i grundlagsfrågor när en minoritet i riksdagen begär det. På punkt efter punkt har vi moderater i motioner till denna riksdag alltså fört fram krav på förändringar i den författning som vi snart kommer att ge vårt godkännande. Häri ligger — som jag nyss sade — ingen som helst motsägelse. Grundlagstekniskt kan motstridiga frågor inte brytas ut ur helheten. För oss är författningsoch demokratifrågorna så viktiga att debatten om dem aldrig får avstanna. För oss är det naturligt att redan i dag se framåt och att redan nu, när vi tar den nya författningen, börja diskutera de reformer som måste komma efter dem som vi i dag har att fatta beslut om. Till sist, herr talman! När rikets ständer försommaren år 1809 antog den nya regeringsformen, var det sannolikt ingen av dess upphovsmän som kunde ana att den skulle komma att förbli vårt lands viktigaste grundlag under så lång tid. Att den trots detta kunnat så förbli, har berott mindre på dess ursprungliga innehåll än på det sätt på vilket den kunnat anpassas till den omvälvande utveckling som vårt folkstyre genomgått under de mer än ett och ett halvt sekel som har förflutit sedan dess. 1809 års regeringsform har tjänat vår nation väl. Denna gamla regeringsform kommer nu att ersättas av en ny. Mycken kritik har riktats mot den och mot det sätt på vilket den har utarbetats. Men hur man än bedömer den, är den grundlag som från och med nästa årsskifte kommer att bli Sveriges ett dokument som på ett klart och lättfattligt sätt och med dagens språk lägger fast statsstyrelsens villkor, politikens spelregler och vår demokratis innehåll. Den nya författningen, liksom den tidigare, kommer att anpassas efter samhällsutvecklingen och därmed att utgöra en ram för reformarbetet i framtidens Sverige. Men allt detta till trots är ändå lagreglernas livskraft främst beroende på folkstyrelsens förmåga att ge ett levande innehåll åt och en rättvis tolkning av lagstiftarnas intentioner. Ansvaret åvilar i första hand våra partier och förtroendemännen i riksdagen, i kommuner och i landsting. Det åvilar också rikets alla myndigheter, vilkas traditionella uppgift är att styrka rätt och sanning samt hindra vrångvisa och orätt. I sista hand är ansvaret medborgarnas. Det är för deras bästa som konstitutionen skrivits. Det är för deras bästa som vi moderater kommer att verka för en fortsatt utveckling och en fortsatt fördjupning av det svenska folkstyret.

Herr talman! Det finns en del som menar att demokratins former gäller just former och ingenting mer. Det måste vara en i grunden felaktig uppfattning. Självklart är många beslut som riksdagen fattar, om skatter, om ekonomisk politik och sociala reformer, ofta av mer direkt betydelse för medborgarna än beslut om grundlagsändringar. Men det finns ett samband mellan demokratins former och politikens innehåll. Det sambandet är centralt nu, det märks i kritiska lägen. Det sambandet var också centralt för de liberaler och socialdemokrater som en gång drev fram demokratin i det här landet. För dem hade demokratin ett egenvärde. Den gjorde alla medborgare fullmyndiga, och den gav åt alla den möjlighet att ge uttryck för sin åsikt som länge var förbehållen ett privilegierat fåtal. Men demokratin var också det medel som skapade förutsättningar för en politik i folkfler talets intresse och garantier mot att den politiska makten användes utan medborgerlig kontroll. Debatten om demokratins former har också senare gällt samma grundfråga: Skall man ge ökade möjligheter för väljarna att få genomslag för sin uppfattning om vilken politik som bör bedrivas; skall man riva eller bevara barriärer som hindrar ett sådant genomslag? Striden om enkammarsystem och valsätt under 1950 och 1960-talen handlade just om dessa för vår demokrati fundamentala frågor. Först efter många år av hård politisk strid lyckades folkpartiet åstadkomma enighet kring sin linje, proklamerad 1952, att väljaren skall vara suverän på valdagen och riksdagen bestå av en enda kammare, där samtliga riksdagsmän utses vid en och samma tidpunkt i direkta val genom ett så långt som möjligt rättvist valsätt. Att det till slut ändå gick att samla bred enighet kring denna ordning — som de flesta i dag upplever som självklar — var ett stort demokratiskt framsteg. Nu, år 1974, gäller striden andra frågor. Den gäller främst sättet att i grundlagen skriva in frioch rättigheterna, men den gäller också graden av offentlighet och kontroll i beslutsfattandet. Helt nya anspråk riktar sig i dag mot oss valda förtroendemän. Här är frågan om att öppna utskottsdörrarna i riksdagen en av de viktigaste. Den frågan fick folkpartiet länge driva ensamt, och ännu har vi inte majoritet i kammaren för detta självklara krav som skulle sätta riksdagen i centrum och göra det möjligt för var och en att följa arbetet här på ett annat sätt än för närvarande. Skiljelinjerna i övrigt är i stort sett desamma som under 1950 och 1960-talen. Mot socialdemokratiskt motstånd i många frågor vill liberaler fördjupa demokratin, öka offentligheten och vidga insynen. Också nu är sambandet med politikens innehåll tydligt. Det är när man strävar efter offentlighet, insyn, öppen debatt och reella möjligheter till påverkan före beslut som garantier skapas för att de politiska besluten till sist också motsvarar medborgarnas krav. Herr talman! Detta var kärnan i mitt inlägg här i kammaren innan det nu vilande grundlagsförslaget antogs den 6 juni 1973. Det är inte av bekvämlighet som jag nu har upprepat det nästan ord för ord, utan för att klargöra att folkpartiets inställning till det vilande grundlagsförslaget står fast. Vi har mycket noga lyssnat på den kritik som har förts fram. Våra ledamöter i konstitutionsutskottet har använt mycken tid utanför själva utskottsarbetet till att i detalj, vid kvällslånga och nattlånga sittningar här i huset, gå igenom våra meningsmotståndares kritik och söka uppfånga om det var något som vi inte kände till när beslutet togs den 6 juni 1973. Vi har tyckt att det har varit ett värdefullt möte med en kritisk opinion, men argumenten — det måste jag tillägga — var kända 1973. Vi har klargjort att det vi är kritiska emot skall vi se till att det blir rättat till. Vi är angelägna att det inte huttlas bort att den utredning om frioch rättigheterna som nu arbetar tillkom som en ren eftergift från majoriteten i utskottet åt de krav som restes från folkpartiets sida. När det i även välvilliga och initierade artiklar i dagspressen har hävdats att det förhållandet att det nu sitter en utredning och arbetar med frioch rättigheterna skulle vara den utomparlamentariska opinionens resultat — den som satte i gång efter beslutet den 6 juni 1973 — så är det alltså en ren felaktighet. Vi fäster avgörande vikt vid att andra partier står fast vid sina löften och att denna nya frioch rättighetsförklaring skrivs in senast 1976 i ett kommande grundlagsförslag. För även om den regeringsform vi nu har är sedan 1809, 165 år gammal, får det på inget sätt vara meningen att nästa regeringsform skall dröja lika länge och alltså tas först år 2139. Vi måste acceptera att grundlagarna följer tiden i ett mycket mjukare, snabbare och smidigare tempo än förr. Det är därför man kan godta att det finns brister i de nya grundlagarna redan vid beslutstillfället. Men det avgörande och det viktigaste är vår bestämda övertygelse att den grundlag som nu bör antas är väsentligt mycket bättre än den vi har från 1809. Folkpartiet godtar inget förslag som på minsta sätt skulle kunna misstänkas vara ett verkligt hot mot de grundläggande frioch rättigheter som är nödvändiga för demokratin. Det är inte sant att tryckfriheten försämras, som det har påståtts, genom dagens kommande beslut. Tryckfrihetsförordningen är en grundlag för sig, som i sak inte är uppe till behandling här i kammaren i dag. Det är möjligt att själva språket kan ha bidragit till oklarheten — att somliga så ofta hört ordet grundlagen att man inte har tänkt på att vi har grundlagar och att två av dem, tryckfrihetsförordningen och successionsförordningen, i allt väsentligt icke omfattas av dagens beslut. Det är inte heller sant att mötesfriheten, religionsfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten är i fara genom det nu aktuella grundlagsförslaget. De får snarast starkare skydd än tidigare. Om det inte varit så skulle vi aldrig ha gett det vilande grundlagsförslaget vårt stöd. Jag skall be, herr talman, att helt kort få sammanfatta folkpartiets syn i den dagsaktuella situationen. Vi upplever det som bra att många har sagt ifrån att de är oroliga över att de medborgerliga frioch rättigheterna, t.ex. religionsfriheten, yttrandefriheten, föreningsfriheten och demonstrationsfriheten enligt deras uppfattning inte får ett tillräckligt starkt skydd i den nya regeringsformen. Vi kan inte godta de beskrivningar som de har lämnat. Flera fall kan påvisas av klart och avsiktligt vilseledande formuleringar i den propagandan. Men vi riktar ändå det här svaret till dessa kritiker: Ni har i viss begränsad mening rätt, och det är av samma skäl som vi liberaler har arbetat för och kommer att fortsätta att arbeta för ett ännu starkare skydd för de medborgerliga frioch rättigheterna. 1809 års regeringsform skyddade inte dem som under gångna tider förföljdes och förtrycktes för sin övertygelses skull. Det var inte så att 1809 års regeringsform var produkten av ett långvarigt noggrant arbete där varje formulering kunde så vägas på guldvåg att den också i praktiken kom att innebära ett fullständigt skydd.

Men det är viktigt att påminna om att vi fr.o.m. nu har en kritisk och vaken opinion som kommer att med skärpa följa tillämpningen av de regler som gäller. Så var det inte under 1800-talet. Då hindrades inte jakten på frikyrkofolk, vars enda brott var deras tro och deras iver att vinna andra för den tron, genom då gällande grundlag och genom dem som var satta att övervaka den. 1809 års grundlag gav inget värn för de arbetare som mot seklets slut tog upp kampen för drägligare villkor. De som misshandlades vid Sundsvallsstrejken fick inget skydd av den grundlagen. Den grundlagen samarbetade inte heller med dem som satte in all sin kraft på att förvandla vårt land till en demokrati. Staaff och Branting fick i stor utsträckning kämpa mot delar av grundlagens formella utformning. De medborgerliga frioch rättigheterna har erövrats under den tid som vi haft denna regeringsform, men det har inte skett tack vare den lagen, snarare i motsatsförhållande till den. Det har skett därför att enskilda människor haft en upplevelse av vad humanitet, rättfärdighet och tolerans kräver av oss. Det har lett till att de i folkrörelser kunnat utforma och få gensvar för dessa krav på rättvisa, som sedan har gjort många medborgerliga friheter självklara. Det är därför vi i dag kan avtacka 1809 års regeringsform. Men vi skulle inte kunna förlita oss på den, om vi menar allvar med vår omtanke om frioch rättigheterna. Vill vi säkerställa dem måste vi göra det i en ny grundlag. År 1976 bör den beslutas för första gången. Den regeringsform som antas i dag blir därför en etapp på vägen till ett mera fullgott grundlagsskydd för frioch rättigheterna — inte mer och inte mindre. För dem som känner sig som liberaler har det varit självklart att de medborgerliga frioch rättigheterna på detta sätt så småningom måste fullt ut garanteras i den nya grundlagen. När vi förde den kampanjen 1973 hade vi inte förmånen av den vakna och kritiska opinion som nu existerar. Ändå lyckades vi nå viktiga förbättringar i det ursprungliga förslaget. Det är därför som den nya regeringsformen representerar ett övergångsläge när det gäller frioch rättigheterna. När arbetet i den utredning som nu sysslar med frioch rättigheterna är färdigt måste det leda till en godtagbar frioch rättighetsförklaring. Det får gärna ses som en bestämd viljeförklaring från folkpartiet, från oss som känner oss som liberaler. Vi ger oss inte. Vi kommer konsekvent att fullfölja opinionsbildningen för ett effektivt grundlagsskydd för just frioch rättigheterna, och vi kommer lika konsekvent att följa arbetet på att förverkliga det skyddet i praktisk politisk handling.

Herr talman! Det finns en del som visar irritation över den uppblossande debatten om grundlagsfrågan, över kritiken mot partierna för att de inte tillräckligt fört ut frågan, över kraven på uppskov med beslutet osv. För vår del tycker vi att man bör hälsa denna debatt med glädje. Grundlagsfrågor i allmänhet brukar väl inte höra till det politiska stoff som starkt engagerar allmänheten. Ett undantag är kampen för viktiga demokratiska rättigheter, såsom den allmänna rösträtten, vilken bars upp av en mäktig folkrörelse. Eljest har debatten om grundlagens olika paragrafer vanligen förts mellan författningsspecialister, fjärran från det brusande livet. Men nu ordnas demonstrationer och folkmöten, nu underskrivs petitioner, nu görs uppvaktningar. Konstitutionsutskottet överhöljs av brev, krav och synpunkter. Jag delar naturligtvis inte alla de ståndpunkter som förs fram i denna debatt. En del av dem är djupt reaktionära och framsprungna ur en strävan att inte endast bevara klassoch privilegiesamhället utan t.o.m. vrida utvecklingen tillbaka. Men visst är det ett friskhetstecken att grundlagen debatteras, att även företrädarna för bakåtsträveriet tvingas krypa fram ur sina vrår och öppet säga ut vad de anser. Finns det åsikter, så är det bättre att de kommer fram i öppen debatt än att de hålls hemliga. Den dominerande linjen i debatten är dock den radikala, den som slår vakt om folkets rättigheter och kräver ett ökat skydd i grundlagen för dessa. En reformering av Sveriges författning ' har sedan länge varit nödvändig. Den gamla regeringsformen av 1809 har för länge sedan passerats såväl av medborgarnas rättsmedvetande som av politisk praxis. Den uttrycker inget tillfredsställande skydd för de medborgerliga frioch rättigheterna. Den bygger på reaktionära principer. Den måste ersättas med en ny författning. Vilken roll spelar då en författning? Vilket skydd ger den åt medborgarna? Det är och har alltid varit i underklassernas intresse att författningen varit så demokratisk som möjligt. Det gällde för de livegna, för bönderna, för hantverkarna, och det gäller för vår tids lönarbetare. Kampen för demokrati, för folkstyre, är alltid en kamp för rättigheter för folket och mot klassförtryck. Ju större rättigheter lagarna tillförsäkrar lönarbetarna, desto svårare är det för de härskande att genom statsmakten legalt kunna stävja eller tysta lönarbetarnas krav. Men lagstiftningen ger inget absolut skydd. Det visar varje historisk erfarenhet. En demokratisk författning är en bundsförvant åt folkflertalet, men folkets egen politiska verksamhet och aktivitet är det avgörande försvaret för dess rättigheter. Vänsterpartiet kommunisterna är alltså för en författningsreform. Under debatten och under riksdagsbehandlingen har vi framfört våra synpunkter på hur en ny författning bör vara utformad. De är i korthet följande: De medborgerliga frioch rättigheterna måste ges grundlagsskydd. De måste formuleras klart och pregnant och ges en bindande karaktär, så att de inte kan beskäras utan att detta strider mot grundlagen. Vi har själva utformat förslag till grundlagsparagrafer som tycks oss fylla dessa anspråk. Motståndarna till att grundlagsfästa de medborgerliga frioch rättigheterna har sökt anföra en rad påståenden till stöd för sin ståndpunkt. En del av dem har vi hört också i den här debatten. De säger t.ex. att ett grundlagsfästande skulle inskränka lagstiftarens handlingsfrihet. Ja, just detta är avsikten. De medborgerliga frioch rättigheterna skall inte kunna begränsas genom vanlig lagstiftning så som är möjligt enligt de förslag man nu vill att vi skall godkänna. Motståndarna till att grundlagsfästa de medborgerliga frioch rättigheterna har såsom viktigaste argument att detta skulle innebära en politisering av domstolarna och en ökning av juristernas makt. För detta vill vi väl alla bli bevarade. Sant är att tankar på en sådan författningsdomstol har framförts i debatten. Men detta är ingen nödvändighet, och det är inte vpk:s linje. Vi bekämpar tvärtom sådana förslag. Det är möjligt att skriva klara och = förpliktande grundlagsstadganden som preciserar rättigheternas innehåll, som drar upp gränserna för lagstiftarens handlingsfrihet och som inte kan ändras utan mellankommande val, utan att folket i val har fått ta ställning och säga sin mening. Sådana formuleringar i grundlagen är ett stöd för folket i dess kamp. Det av 1973 års riksdag som vilande antagna grundlagsförslaget uppfyller inte kravet att befästa de medborgerliga frioch rättigheterna. Dessa kan begränsas för en folkmajoritet genom vanlig lagstiftning utan att detta strider mot grundlagen. Första kapitlets 8 § ger lagstiftaren rätt att stifta lagar som särbehandlar medborgare på grund av tro, åskådning, ras, hudfärg, ursprung, kön, ålder, nationalitet, språk osv. En sådan paragraf kan inte godkännas. Vi hoppas att den utredning som nu arbetar skall leda till en god utformning av skyddet för de medborgerliga frioch rättigheterna. Men i dag har vi att ta ställning till ett förslag som inte ger ett tillfredsställande skydd. Viktiga rättigheter för de arbetande på arbetsplatserna måste grundlagsfästas. De rättigheter det handlar om är rätten till facklig och politisk organisation, rätten att på arbetsplatserna bedriva agitation och mötesverksamhet, rätten att genom fackliga organisationer förhandla i alla frågor rörande arbetsoch = anställningsvillkoren, arbetstid, arbetsledning, arbetsfördelning, lön och löneformer, anställning, avskedanden och permitteringar samt rätten att tillgripa strejk. Grundlagen är alltså någonting som inte bara gäller riksdag och regering och deras arbetsformer. Den måste formuleras så att avtal och lagar som beskär de arbetandes rättigheter och stärker kapitalets diktatur helt enkelt är oförenliga med grundlagen. Därmed blir grundlagen ett stöd i de arbetandes kamp för demokratiska rättigheter på arbetsplatserna. Det vilande grundlagsförslaget är inte tillfredsställande utformat när det gäller dessa krav. Det lagfäster inte strejkrätten utan lagstiftares och avtalsslutares rätt att avskaffa strejkrätten. Dessutom likställs lockouten med strejken vilket är både felaktigt och ogrundat. EEC-paragrafen måste slopas ur grundlagen. Sverige slapp medlemskap i EEC, men grundlagsbestämmelsen som var avsedd att underlätta detta medlemskap finns fortfarande kvar. Den säger att regering och riksdag till internationell organisation kan överlåta sin beslutanderätt i begränsad omfattning utan att först fråga folket i ett allmänt val. Rösträtten måste göras lika och fyraprocentsspärren slopas. Genom denna odemokratiska spärregel kan ett parti som samlar över 150 000 röster bli helt utan platser i riksdagen. Detta är orimligt. Monarkin måste avskaffas. I det vilande grundlagsförslaget beskärs kungens formella uppgift. Statschefens ställning görs än mer symbolisk. Men detta kommer inte att ändra monarkins ideologiska roll. Kvar står kungadömet som präglare av och föremål för reaktionär ideologi. Inskrivningen i grundlagen av parlamentarismen, dvs. riksdagens rätt att välja och vraka regering, är ett framsteg. Men existensen även i fortsättningen av en politiskt ansvarsfri statschef strider mot parlamentarismens principer. Dessa kräver att monarkin avskaffas. Dessa viktiga krav som vänsterpartiet kommunisterna ställde vid den första behandlingen av den nya grundlagen i riksdagen blev inte tillgodosedda. Därför kan vi inte i dag, när man bara har möjlighet att rösta ja eller nej till hela grundlagsförslaget, ställa oss bakom det vilande förslaget. Det betyder inte att vi skulle anse gällande regeringsform vara bättre än förslaget till ny grundlag. En författningsreform är nödvändig, men den måste enligt vår mening tillgodose de krav som jag i det föregående nämnt. Nu har konstitutionsutskottets ordförande herr Johansson i Trollhättan sagt att han tycker att detta ställningstagande är ologiskt. Jag kan inte dela hans uppfattning på den punkten. Vårt parti har till årets riksdag ställt en rad konkreta förslag om förändringar i grundlagen i enlighet med de allmänna strävanden som jag här har redogjort för. När vi i dag säger nej till grundlagsförslaget innebär det alltså inte att vi är motståndare till en författningsreform. Men vi vill att de förslag vi har ställt skall prövas och hoppas naturligtvis att de om möjligt skall vinna riksdagens majoritet. Vårt val står alltså inte mellan 1809 års regeringsform och det vilande grundlagsförslaget utan i realiteten, eftersom <riksdagsbehandlingen fortsätter, mellan det vilande grundlagsförslaget och den författningsreform som vi vill ha till stånd i enlighet med de riktlinjer som jag här har talat om. Herr talman! Får jag också ta upp några saker som har nämnts i debatten. Herr Molin utnämnde mig till den främste företrädaren här i landet för antidemokratiska åsikter eller hur han uttryckte sig. Jag hörde inte talmannen klubba denna förolämpning, och därför anser jag mig oförhindrad att till herr Molin säga ett högt: Vet hut! Herr Molin läste halva och stympade citat ur artiklar som jag skrivit. Herr Molin lär vara docent i statskunskap. I varje fall på den tiden då jag hade förmånen att få studera statskunskap ingick det i studierna att man inte skulle stympa och förfalska citat. Men tiderna förändras kanske. Låt oss titta på det som jag skrivit och som herr Molin ville hänvisa till. Det var bl.a. en artikel i tidskriften Socialistisk debatt, och jag är tvungen att läsa in ett rätt långt citat i kammarens protokoll för att det skall framgå hur herr Molin har förfalskat mitt uttalande. I en artikel som handlar om kampen för enheten inom arbetarklassen skrev jag följande: ”Arbetarklassens och det kommunistiska partiets avgörande uppgift är kampen för socialism. Alla andra uppgifter måste underordnas denna huvudmålsättning. Men kampen för socialismen underlättas av demokra tiska frioch rättigheter. Om organisationsfrihet och rösträtt icke existerade skulle arbetarklassen ställa deras erövring som en första punkt på sin dagordning, som den historiskt sett redan en gång gjort. Kampen för socialismen underlättas av nationellt oberoende.

Men kampen för dessa särskilda mål spelar samtidigt en självständig roll.” Herr Molin påstod att jag inte hade åsikten att kampen för demokratiska frioch rättigheter spelar en självständig roll. Men det är just vad jag säger i artikeln. Varför förfalskar herr Molin vad jag har skrivit? Jag har artikeln här om herr Molin inte har läst den i dess helhet utan bygger sina uttalanden på ett lösryckt citat, som han har fått från sitt partikansli. Herr Molin har chansen att be om ursäkt. Så till den andra artikeln som herr Molin citerade. Det var en artikel ur Dagens Nyheter. Det stycke som herr Molin där högg en bit ur var ett svar på en fråga av docenten Nils Elvander i en debatt om demokratin som pågått i Dagens Nyheter under de senaste månaderna. Herr Elvander ställde den provokatoriska frågan till vänstern: Bör moderaterna förbjudas? Och han påstod att detta skulle vara konsekvent i enlighet med vänsterns uppfattning om demokrati. Jag svarade så här: ”Det är svårt att se vad det ligger för ”konsekvens” i detta. Elvanders fråga är väl också avsedd att vara en provokation. Partier som försvarar det kapitalistiska samhället söker utan tvivel förhindra att demokratin förverkligas på alla områden av samhällslivet,” —vad jag där syftar på är främst det ekonomiska området — ”men att de därför skall förbjudas ligger inte i socialisternas demokratibegrepp. Vpk:s inställning är att åsiktsoch organisationsfriheten skall värnas i det kapitalistiska likaväl som i det socialistiska samhället. Den inställningen kan inte förenas med partiförbud. Inte heller kan den förenas med uppfattningen att personer med antisocialistiska åsikter icke skall tillåtas bruka de demokratiska frioch rättigheterna. Det socialistiska uppbyggnadsarbetet kräver åsiktsoch organisationsfrihet. Debattfriheten är en förutsättning för att framsteg skall garanteras. Reaktionära åsikter skall bekämpas i fri och öppen diskussion, inte med censur och ingripanden av allmänna åklagaren.” Alla förstår vad den sista satsen syftade på, när artikeln skrevs den 10 februari 1974. I den artikeln försvarades de demokratiska frioch rättigheterna. Herr Molin vänder på det hela och påstår att jag förkastar dem. Också här söker han förfalska min inställning. Jag tog redan i den allmänpolitiska debatten den 30 januari avstånd från de metoder med vilka författaren Solzjenitsyn bekämpas i Sovjetunionen. Vårt partis verkställande utskott har ytterligare utvecklat detta i ett uttalande till vilket vår riksdagsgrupp — med ett undantag — anslöt sig. Jag skall be att få läsa in detta uttalande i kammarens protokoll. Det lyder så här: Kampen för de demokratiska frioch rättigheterna är av grundläggande betydelse. Det gäller inte minst yttrandeoch tryckfriheten. Vpk har, i motsats till regeringen och de borgerliga partierna, som enda riksdagsparti bekämpat de övergrepp mot dessa rättigheter, som polis och domstol gjort sig skyldiga till i samband med IB-affären. Vi har krävt ett slut på kränkningarna av åsiktsoch organisationsfriheten samt att de demokratiska frioch rättigheterna skall grundlagfästas. När myndigheterna i ett socialistiskt land handlar på ett sätt som innebär inskränkningar i yttrandeoch tryckfriheten — som i fallet Alexander Solsjenitsyn — står detta i strid med vårt partis uppfattning om demokratin. Reaktionära åsikter skall bekämpas i fri och öppen debatt, inte med censur och polisingripanden. Det socialistiska uppbyggnadsarbetet kräver åsiktsoch organisationsfrihet. För min del har jag skarpt kritiserat det fåtal medlemmar i vårt parti som inte vill begripa partiets principiella inställning i dessa frågor. Jag kan här hänvisa till en artikel i Ny Dag den 20 februari. Herr Molin behöver alltså inte ställa några frågor på denna punkt. Frågorna är redan besvarade, och vem som vill det kan läsa innantill i tillgängliga tidningar. Herr talman! Vårt partis valda organ har alltså klart tagit ställning till behandlingen av författaren Solzjenitsyn. Vi kommer att i olika former fortsätta opinionsrörelsen för försvaret av de demokratiska frioch rättigheterna, som nu hotas och kränks i land efter land. Men för att rörelsen för försvaret av de demokratiska frioch rättigheterna skall vinna respekt och framgång kräver den konsekvens. Vår röst mot de kränkningar som drabbat Alexander Solzjenitsyn skulle inte förstärkas utan försvagas av samverkan med partier och partiledare som nyss försvarat övergreppen och domarna mot FiB/Kulturfronts journalister Peter Bratt och Jan Guillou. Vår riksdagsgrupp har tagit ställning till denna fråga och klart deklarerat sin uppfattning. Vi tänker inte delta i någon manifestation här tillsammans med herr Adolfsson och andra. Ytterligare en fråga som jag kort vill kommentera. Varför försöker folkpartiet göra just grundlagsdebatten till en pust från det kalla krigets antikommunistiska kyla? Förklaringen heter inte Alexander Solzjenitsyn och har heller inte att göra med artiklar skrivna av mig eller någon annan. Allt detta är bara staffage som man för fram på scenen. Vad folkpartiet är angeläget att dölja är helt enkelt sitt eget svek mot en stark opinion bland folket. Man har talat stort och berättigat om behovet av att grundlagsfästa de demokratiska frioch rättigheterna. Ni som lyssnar på den här debatten kommer ni ihåg de borgerliga partiernas agitation före riksdagsbehandlingen förra året? Nej, troligen gör ni det inte, och det finns heller inget större skäl att minnas den, eftersom de tydligen inte menade allvar. Folkpartiet svek den liberala opinion som kräver ett grundlagsfästande av de demokratiska frioch rättigheterna. Man kompromissade bort kravet och hela sitt patos. Det är detta förräderi mot en opinion som man själv blåst under som folkpartiet nu söker dölja bakom antikommunistiska utfall. Folkpartiets ungdomsförbund, centerns ungdomsförbund och många andra grupper är kritiska mot de bägge mittenpartiernas svek. Det kan folkpartistiska riksdagsmän aldrig utplåna, hur mycket de än beljuger det kommunistiska partiet. Herr talman! Riksdagen bör enligt vår mening avslå det vilande grundlagsförslaget och begära kompletterande direktiv till 1973 års fri och rättighetsutredning, så att ett nytt och fullständigt förslag till ny grundlag snarast kan framläggas.

Herr talman! För att visa på skillnaden mellan ord och handling i kommunisternas inställning och för att visa att kommunisterna talar med två tungor tog jag tidigare i debatten upp två svenska exempel på hur kommunisterna i praktiken handlar i demokratifrågorna. Det ena gällde riksdagsmannen Lövenborgs försvar av lagligheten i landsförvisningen av Alexander Solzjenitsyn. Det andra gällde de kommunistiska göteborgsstudenternas förslag att misshaglig litteratur skulle brännas eller malas ned i papperskvarn. Nu har herr Hermansson tagit avstånd från den ena av de här aktionerna, nämligen vad hans riksdagskollega från Norrbotten har sagt. Denne var inte närvarande här och fick inte delta i den anslående uppresning som just har förekommit. Däremot kan jag inte se att herr Hermansson har tagit avstånd från de punkter där jag kritiserade honom. I artikeln i Socialistisk debatt fäste jag mig vid formuleringen att frioch rättigheterna måste underordnas huvudmålsättningen. Huvudmålsättningen måste väl vara att skapa ett kommunistiskt samhälle. I valet mellan mänskliga frioch rättigheter och förverkligande av det kommunistiska samhället — eller, som det heter med er terminologi: proletariatets diktatur — väljer ni att offra de mänskliga rättigheterna. Men, herr Hermansson, jag har läst ett uttalande som gjorts gemensamt av de kommunistiska partierna i Sverige och Sovjetunionen — med den svenska delegationen ledd av herr Hermansson. Där säger man sig gemensamt vilja verka för stärkande av demokratins krafter. Om nu herr Hermansson vill skapa trovärdighet för de svenska kommunisternas demokratisyn, är herr Hermansson då beredd att ta avstånd från detta med Sovjetunionens kommunister gemensamma uttalande om demokratin? Det är ändå här, i försvaret för ett statssystem där terror och censur är reguljära politiska inslag och där människor fängslas och deporteras för sina åsikters skull, som kommunismens verkliga ansikte visar sig. Har herr Hermanssons kommunistiska parti i Sverige och Sovjetunionens kommunistiska parti samma demokratisyn, herr Hermansson? Ja eller nej?

Herr talman! Herr Molin konstaterade att jag inte tog avstånd från de artiklar han tidigare hade stympat — nej, varför skulle jag göra det? De finns tillgängliga — den ena i vår teoretiska tidskrift Socialistisk debatt, den andra i Sveriges största dagstidning, Dagens Nyheter. Vem som helst som vill kan läsa de artiklarna och se att just Ni, herr Molin, här i riksdagens grundlagsdebatt har förfalskat och stympat citat ur bägge dessa artiklar och på detta material byggt anklagelser mot mig. Ni kunde inte på något som helst sätt motbevisa min anklagelse för denna citatstympning i Ert inlägg. Men jag tycker fortfarande att Ni skulle be om ursäkt för den sortens metod att föra debatten.

Svaret på den frågan har herr Molin alltså redan fått i mitt första anförande. Sedan tror jag att herr Molin bör läsa hela den text som han nu ryckte loss ett stycke ur. Han har naturligtvis inte heller den texten tillgänglig utan har fått ett litet citat från folkpartiets kansli eller någon annan källa. Där talas mycket konkret om solidaritet med den kamp för demokrati och nationell självständighet som folken har tvingats föra mot USA imperialismen i Indokina och andra länder. Det kanske är att man uttalar sig gemensamt om detta som herr Molin tycker illa om. Därefter kom han med en ny beskyllning, nämligen att vårt parti skulle vara berett att offra de mänskliga rättigheterna om de kolliderade med socialismen. För oss är demokrati och socialism samma sak. Demokratin kan fullt ut förverkligas först under socialismen. Det finns ingen fullständig demokrati så länge storfinansen härskar över företagen. Det är en gammal socialistisk ståndpunkt, och den står jag naturligtvis för och hoppas att även andra socialister gör det. Vi vill inte offra de mänskliga frioch rättigheterna, utan vi vill försvara dem. Därför har vi protesterat mot behandlingen av författaren Solzjenitsyn, därför har vi protesterat mot domarna mot Jan Guillou och Peter Bratt och därför kräver vi att de demokratiska frioch rättigheterna skall grundlagfästas.

Herr talman! Jag har inte förfalskat några citat. Det kommer av kammarprotokollet att framgå att citaten är ordagranna, och jag skall se till att citationstecken sätts ut i kammarprotokollet. Det kommer att bli möjligt att avgöra om herr Hermanssons anklagelse på denna punkt är lika illa grundad som dem han framfört tidigare, t.ex. att grundlagsfrågan förtegs i valdebatten. Får jag bara i fråga om det gemensamma uttalande som Sveriges och Sovjetunionens kommunistiska partiers delegationer gjorde år 1972 säga att man där talade om — det är klart att jag inte läste upp hela uttalandet, det har jag aldrig påstått — ett gemensamt stärkande av demokratins krafter. Min fråga var om man hade en gemensam demokratisk syn. Sedan ställde herr Hermansson i sitt förra inlägg frågan: Varför ägnar sig liberaler i grundlagsdebatten så mycket åt kommunisternas inställning? Jo, vi gör det därför att vi tror att det finns en grundläggande skillnad mellan kommunister och alla andra i den svenska riksdagen. Ni står inte i frontlinjen när det gäller att kämpa för demokratin och de mänskliga rättigheterna. Det är tvärtom så — det visar all historia — att det inte går att förverkliga demokrati och mänskliga rättigheter i kommunistiska stater. Det finns otaliga vittnesbörd, ofta gripande, om att människor drivna av frihetslängtan och med risk för sitt eget liv har flytt från kommunistiska stater till vad herr Hermansson skulle kalla borgerliga länder i väst. Känns det ändå inte, herr Hermansson, litet besvärande att just i dag, några veckor efter det att den sovjetryske författaren Alexander Solzjenitsyn har fängslats och landsförvisats bara för sina åsikters skull, försvara kommunisternas demokratisyn?

Herr talman! I den situation som har uppstått efter landsförvisningen av Alexander Solzjenitsyn känns det mera angeläget än på mycket länge att försvara kommunisternas demokratisyn. Herr Molin talade om den historiska erfarenheten, som skulle visa att kommunisterna i Sverige var motståndare till demokratin. Det är återigen en lögn och en falsk beskyllning. I kampen för svenskt folkstyre och för Sveriges fred har det kommunistiska partiet alltid visat sig pålitligt. Det var inte vi som i det längsta sökte hindra genomförandet av allmän rösträtt. Det var högern. Det var inte de kommunistiska studenterna som nekade judiska läkare att komma till Sverige undan Hitlers terror. Det var blivande borgerliga politiker. Det var inte vi som under krigsåren inrättade arbetsläger åt våra politiska motståndare. Det var partierna i samlingsregeringen. Det var inte heller vi som införde transportförbud för andra partiers tidningar. Det var också här partierna i samlingsregeringen. Det var inte på Norrskensflammans redaktion man planerade sprängattentat och mordbrand mot Norrbottens-Kuriren. Det var på högertidningens redaktion man planerade sådana dåd mot den kommunistiska tidningen. Det är inte vpk som krävt att Sverige skall överge den alliansfria politiken och gå in i Atlantpakten. Det är ledande borgerliga politiker. Det är inte vi som velat att Sverige skall bli medlem i EEC och därigenom gå ifrån neutralitetspolitiken. Det är återigen ledande borgerliga politiker. Det är inte vi som cyniskt betecknat USA:s folkmord i Vietnam som bombningar för freden. Det är moderatledaren. Det är inte vpk som vägrat att tillsammans med övriga partier underteckna ett upprop om solidaritet med Chiles folk. Det är moderata samlingspartiet. Det är inte kommunistiska riksdagsmän som sagt att 1973 års val skulle bli det sista, om de borgerliga vann. Det är en högerriksdagsman som påstått detta, ifall de borgerliga förlorade. Det var, herr talman, å andra sidan inte medlemmar i högerpartiet och folkpartiet som begav sig till Spanien på 1930-talet för att med sina liv som insats försvara demokratin. De flesta svenskarna i internationella brigaden var kommunister. Vi kommunister har i handling visat oss pålitliga för demokratins och fredens sak. Det är mer än man kan säga om en del av dem som nu fåfängt söker att uppliva den antikommunistiska hetsen från Hitlertiden och det kalla krigets dagar.

Herr talman! Den allmänna debatten i grundlagsfrågan har i stor utsträckning varit en debatt om de medborgerliga frioch rättigheterna, och det är i och för sig naturligt att det har blivit på det sättet. Opinionsfriheten i dess olika former och rätten till personlig frihet och integritet i övrigt är oskiljaktigt förbundna med den demokrati som vi har i vårt land och som grundlagsreformen ytterligare befäster. Under arbetet på den nya regeringsformen har frågan om hur reglerna om de medborgerliga frioch rättigheterna skall utformas varit en av de mest uppmärksammade. Det är ju också så att den utformning av grundlagsskyddet för de medborgerliga frioch rättigheterna som finns i den nya regeringsformen inte är slutlig. Den frioch rättighetsutredning som tillsattes förra året är i fullt arbete med sikte på att lägga fram förslag, så att de kan bli föremål för prövning under 1976. Den reglering i fråga om de medborgerliga frioch rättigheterna som nu finns i förslaget till den nya regeringsformen har i debatten blivit föremål inte bara för feltolkningar utan på sina håll också för rent groteska missförstånd. Det har givits exempel härpå i dag i den tidigare debatten. Låt också mig bidra med att ge några exempel, som jag har noterat vid en genomgång av vad som har presterats i pressen och i olika upprop.

Det har också stått att läsa: ”Visserligen står det om yttrandefriheten i författningen, men denna klausul garanterar inte en fri debatt. Det är borgarklassen som äger tidningarna.” Detta låter naturligtvis illa. Men indignationen kanske blir något mindre när man nämner det intressanta förhållandet att detta citat är hämtat ur en artikel på framskjuten plats i Dagens Nyheter, som såvitt jag vet alltjämt ägs av en känd familj i borgarklassen. Jag har här bara nämnt några exempel ur den flod av märkliga uttalanden som förekommit. Jag kan inte underlåta att framhålla att uttalandena inte så sällan gjorts från håll där man kunnat vänta sig en mer nyanserad och balanserad bedömning. Vad är då sanningen i detta? I all korthet följande! Regler som tillerkänner medborgarna frioch rättigheter har endast i mycket begränsad omfattning kommit till uttryck i grundlag. Religionsfrihet, föreningsfrihet, församlingsfrihet, demonstrationsrätt osv. har, som här tidigare sagts, endast långsamt kunnat genomföras genom vanlig lagstiftning, Dessa regler ingår i dag som självklara beståndsdelar i vår rättsordning. Den grundlagsreglering som vi hittills haft har huvudsakligen tagit sikte på tryckfriheten. I den nya regeringsformen kommer frioch rättigheterna klart till uttryck. Dels får vi klara regler om en serie frioch rättigheter som inte kan ändras eller inskränkas annat än genom grundlagsändring. Dels får vi frioch rättigheter som definieras i regeringsformen men vilkas innehåll skall kunna bestämmas i lag som beslutas av riksdagen. Tryckfriheten, garanterad i tryckfrihetsförordningen, står kvar oförändrad. Det har sagts tidigare i dag men kan inte upprepas ofta nog: regleringen av frioch rättigheterna i den nya regeringsformen innebär en förstärkning av skyddet för dem. Liksom hittills kommer regler som ger medborgarna frioch rättigheter att vara självklara beståndsdelar i vår rättsordning. Vi kommer fortfarande att ha dem direkt eller indirekt skyddade i lag. Men till detta kommer att den nya regeringsformen antingen grundlagsfäster dem eller ger dem det skydd som innebär att de inte kan inskränkas eller ändras annat än av folkets valda företrädare i riksdagen. Tryckfrihetsförordningen står kvar orubbad. Man kan väl också konstatera att det i den allmänna debatten har skett ett visst tillnyktrande. Låt mig som exempel nämna att professor Stig Strömholm i en artikel i Svenska Dagbladet den 23 januari i år har konstaterat att grundlagsförslaget inte innebär någon försämring av skyddet för frioch rättigheterna, även om han samtidigt, något surmulet, tillägger att det inte heller innebär någon nämnvärd förbättring. Herr Hermansson har i dag visat något av samma ståndpunkt i frågan om frioch rättigheterna i den nya regeringsformen: ingen försämring men inte heller någon nämnvärd förbättring. Herr Hermansson har för sin del hänvisat till vpk-motionen om frioch rättigheterna våren 1973. Vpk-motionen är enligt herr Hermansson en bättre lösning av den besvärliga frågan om regleringen av frioch rättigheterna i grundlag. I själva verket är vpk-motionen ett utmärkt bevis på de svårigheter som föreligger när man vill detaljreglera frioch rättigheterna i grundlag. Svårigheterna hänger samman med att ingen frioch rättighet kan vara absolut. I regleringen av varje rättighet måste ligga ett skydd för andra frioch rättigheter som vi värderar lika högt. Ett utmärkt exempel ger vår tryckfrihetsförordning. Tryckfriheten kan kollidera med den enskildes rätt till skydd mot lögn och förtal men också med behovet av skydd för landets säkerhet. Det är då illustrativt att det i tryckfrihetsförordningen för att grundlagsreglera tryckfriheten och den till denna nära anknutna rätten att ta del av allmänna handlingar behövs 14 kapitel och 123 paragrafer. Nej, vpk-motionen löser inte de stora problem, som måste bemästras, om frioch rättigheterna skall grundlagsfästas i större utsträckning än som redan har skett i den nya regeringsformen. Dessa problem har den Mehrska frioch rättighetsutredningen nu att brottas med. Jag kan bara ge herr Hermansson rådet att genom vpk:s representant i utredningen följa arbetet noggrant. Jag tror att han då får möjligheter till en mera nyanserad bedömning. En grupp författare, skådespelare, journalister m.fl., som givit sig själva beteckningen Kommittén mot grundlagsförslaget, har vädjat till riksdagen att avslå förslaget. Man har då hänvisat till att kapitlet i den nya regeringsformen är ”betänkligt”. Man har också gjort gällande att förslaget innebär rätt att upphäva dessa rättigheter. Man medger visserligen att gällande regeringsform inte ger grundlagsskydd för frioch rättigheterna men påstår att den inte heller ger något stöd för ett upphävande av dem. Samtidigt framhålles att man har förståelse bl.a. för att riksdagen vill förbättra sina arbetsformer och att parlamentarismens princip stadfästes. Det är tydligen så att de kritiker som ingår i denna kommitté skulle ha godtagit den nya regeringsformen om det särskilda kapitlet om frioch rättigheter inte hade funnits med i denna. Nog vet man att det i detta land är lätt att få människor att skriva under upprop, men man ställer sig frågan om de personer som finns under detta upprop har gjort sig mödan att söka bedöma vad de har skrivit på. Om de sökt göra klart för sig vad regleringen av frioch rättigheterna i den nya regeringsformen innebär i förhållande till vad som nu gäller, borde det, med den sakkunskap en del av undertecknarna obestridligen har, varit lätt för dem att konstatera, att vad som åstadkommits är en förbättring, inte en försämring. De hade kunnat konstatera att redan inskrivningen av rättigheterna i regeringsformen innebär en markering av deras betydelse som vi inte finner i gällande regeringsform. De hade också kunnat konstatera att den nya regeringsformen innebär att rättigheterna kan ändras endast genom av riksdagen efter fri och öppen debatt antagen lag och att alltså den möjlighet som i dag finns för regeringen att på administrativ väg i viss utsträckning besluta inskränkningar försvinner. De hade slutligen också kunnat konstatera att den Mehrska rättighetsutredningen har till uppgift att söka åstadkomma en ytterligare stärkning av skyddet för frioch rättigheterna utöver den som redan skett. Jag tror att många av dem som skrivit under uppropet skulle ha tvekat mer än en gång om det som jag nu sagt stått klart för dem. Ett otäckt inslag i den allmänna debatten, som jag inte kan underlåta att här nämna, härrör från den s.k. rikskommittén för folkomröstning.

Han har vidare påstått att riksdagen kan besluta ”utan några som helst kontrollmöjligheter” och att detta skapar ”en känsla av vanmakt i samhället”. Han säger slutligen att landet inte är betjänt av en grundlag ”som visserligen fått 330 röster i riksdagen men som därutöver inte fått många av fem miljoner röstberättigade svenskars röster”. Jag finner det angeläget att här bestämt ta avstånd från uttalanden och tankegångar av det slaget, vare sig de härrör från rikskommittén eller från annat håll. De ger uttryck för en negativ inställning till den representativa demokratin, grundad på fri och lika rösträtt, som vi, inte utan strid, har byggt upp i vårt land. Man söker undanskymma det enkla förhållandet att riksdagens ledamöter valts som representanter för de fem miljonerna röstberättigade svenskarna och att de vart tredje år står till ansvar inför folket i allmänna val. Det är enligt min mening ett renlighetskrav att man från alla håll tar avstånd från uttalanden, som i verkligheten riktar sig mot den representativa demokrati som vi har byggt upp här i landet och som vi, även om den har sina brister, måste slå vakt om. Den debatt som har förts i grundlagsfrågan, särskilt under den senaste tiden, ger anledning ställa frågan: Går det över huvud taget att åstadkomma en ny författning som kan godtas av hela svenska folket? Svaret på den frågan måste bli att det är ett eftersträvansvärt mål men helt omöjligt. Meningarna om hur en författning skall utformas är och måste vara delade. Vissa grupper vill ha en monarki med starkare ställning för konungen än den han får enligt den nya regeringsformen. Andra grupper vill ha republik. Vissa grupper talar om oinskränkta frioch rättigheter av ett innehåll som inte kan accepteras av andra grupper. Liksom i andra betydelsefulla samhällsfrågor bryts uppfattningarna mot varandra. I vår representativa demokrati är det självklart att dessa skilda uppfattningar också har företrädare i riksdagen. Också här bryts ju uppfattningarna mot varandra. Om särmeningarna, som vi företräder, hade fått drivas utan hänsyn till andra hade vi befunnit oss i ett läge då en ny författning inte hade kunnat komma till stånd annat än genom vanliga majoritetsbeslut. I stället har vi i väsentliga avseenden lyckats uppnå enighet mellan de fyra stora riksdagspartierna. Detta har inte kunnat ske utan kompromisser. Enligt min mening har dessa kompromisser visat prov på att riksdagen känner sitt ansvar. Genom dessa kompromisser kan den nya författningen få en bred förankring i riksdagen. Detta har ett så stort egenvärde att de eftergifter, som vi fått göra från olika håll, enligt min mening är fullt försvarliga. Författaren Jan Myrdal har sagt ”att det finns länder där man tar livet av varann i grundlagsfrågor”. Visserligen skulle den nämnde författaren själv kunna vara ett pittoreskt inslag på en barrikad, uppkastad i en grundlagsstrid. Men hur många svenskar vill att vi skall lösa våra meningsmotsättningar på det viset? Själv ser jag det som en oskattbar förmån att vi fått tillfälle att genom grundligt arbete i för vårt land hävdvunna former förbereda och genomföra en grundlagsreform som vinner bred anslutning i riksdagen. Jag föredrar att leva i ett land där man inte är så heroisk som Jan Myrdal tydligen vill att man skall vara, utan i stället söker komma överens i så stor utsträckning som möjligt utan att fördenskull göra avkall på vad man anser vara försvarligt eller väsentligt. På arbetsmarknaden brukar de statliga förlikningsmännen säga att kännetecknet på en god kompromiss är att båda sidor är missnöjda. På samma sätt kan vi här konstatera att den kompromiss som vi — förlåt mig, som ni, mina damer och herrar — snart skall rösta om orsakat missnöjesutbrott både längst till vänster och längst till höger, och detta visar att ingendera sidan gjort för stora eftergifter. Vi har skapat en ram, herr talman, för ett demokratiskt representativt system, inom vilket arbetet på att lösa svenska folkets problem kan gå vidare i hävdvunna former.